Fru talman! När jag i mitt förra anförande talade om de betydande tekniska svårigheter som är förenade med en sådan här undersökning och om våra bristfälliga resurser i förhållande till kanslihusets och de statliga myndigheternas, ansåg sig socialministern kunna höra en reträtt från vad som står i rapporten. Jag har mycket svårt att förstå det konstaterandet — vad jag sade därvidlag var citat ur rapporten. Jag är ledsen om jag gjort socialministern ledsen. Socialministern är uppenbarligen mycket ledsen över det sätt på vilket vi i denna rapport enligt hans uppfattning på förment vetenskaplig grund svartmålat socialdemokraternas insatser för det svenska trygghetssystemet. Jag kan försäkra att det är alldeles onödigt att socialministern är ledsen. Vi har inte någonstans i denna rapport sagt vad socialministern förmodade i sitt svar. Vi har inte sagt att det saknas ett samband mellan den svenska socialdemokratin och reformtakten i vårt land, och det skulle inte falla mig in att frånkänna socialdemokraterna god vilja och stora ambitioner att bygga upp ett socialt trygghetssystem. Vi kan kanske då tillerkänna varandra den ambitionen! Om socialministern läser rapporten ordentligt skall han finna att det är ett samband mellan socialdemokratiska regeringar och uppbyggnad av trygghetssystem internationellt sett som det finns ett konstaterande av i rapporten. Det står ingenstans att det inte skulle finnas historiska belägg för att socialdemokraterna stått bakom socialpolitiska reformer. Det är väl alldeles självklart att det finns sådana belägg och att socialdemokraterna har en betydande del — även om de är långt ifrån ensamma om den — av äran av det långt utbyggda sociala trygghetssystem som vi har i vårt land. Men vad man också kan utläsa av den här rapporten är att det tydligen byggts upp sociala trygghetssystem i andra, jämförbara industriländer i ungefär samma takt som här och oavsett om de haft socialdemokratiska regeringar eller inte. Någon större skillnad i takten därvidlag tycks inte kunna konstateras, medan sambandet mellan socialdemokratiska regeringar och skattetryck är ganska tydligt. Socialministern kompletterade utredningen i några sakfrågor. Det har sitt värde, och vi har anledning att vara tacksamma för det, så svårt som det är att få fram uppgifter från de sociala myndigheterna när man vill göra en sådan här utredning. Jag kan inte heller se någon mening medänatt förlänga debatten genom att diskutera dessa exempel med någon större utförlighet. Jag vill bara göra något litet påpekande i anknytning till dem. Socialministern uppehöll sig länge vid att vi skulle velat göra gällande i rapporten att pensionssystemet i Tyskland skulle innefatta folkpension eller att så var förhållandet i Frankrike. Det står faktiskt uttryckligen i rapporten på s. 25 under punkten 7.6 Tyskland: ”Någon egentlig folkpension finns inte.” Genom att ATP-systemet infördes på så tidigt stadium i Tyskland har man inget folkpensionssystem. När vi i Sverige började genomföra en viss grundtrygghet vid ålderdom genom folkpension arbetade man i Tyskland med att förbättra standardtryggheten. Det står också i rapporten: ”Pensioneringen är obligatorisk för alla arbetstagare.” Bland det som ytterligare ger anledning till kommentarer kan jag nämna arbetslöshetsförsäkringen. Jag har redan talat om att vi internationellt sett är efter på det området. Det är väl inget som behöver diskuteras med någon större utförlighet. Rapporten, eller rättare sagt moderaterna, framställer svenska förhållanden såsom undermåliga — det påståendet är ett eko från det sista årets socialdemokratiska debatter om svartmålning, svartmålning och åter svartmålning. Men det finns faktiskt inte i denna rapport, i vad som sagts i min interpellation eller i vad jag hittills framhållit i dag något underlag för att uppfatta vare sig frågan eller rapporten på det sättet. Moderaternas resurser räcker inte till för att de skall intressera sig för låginkomsttagarna, sade socialministern.

Låginkomsttagaren liksom de icke yrkesverksamma i rapporten behandlas i precis samma utsträckning som andra grupper. Jag skall inte heller en gång till upprepa skälen till att rapportens metod innebär att bostadstilläggen inte är medräknade. Men jag tror inte att vi vinner mycket av intresse genom att fortsätta att diskutera sakexemplen, eftersom de avgörande slutsatserna ändå kvarstår: 1. Det är av stort värde att försöka jämföra hur olika trygghetssystem och skatter fungerar i olika länder ur individens synpunkt. 2. Vårt sociala trygghetssystem, om man gör en sådan jämförelse, är bra — jag understryker det så att inte socialministern skall bli ledsen igen — men långt ifrån bäst. 3. Vi har inte i särskilt hög grad varit föregångsland, utan det finns en hel del som vi kan lära av de industriländer som vi har anledning att jämföra oss med. 4. Den slutsatsen kvarstår ju också att de vanliga familjernas skattebörda i vårt land är högre än i motsvarande länder. Svårigheterna med att göra sådana här internationella jämförelser är stora, men å andra sidan har vi med rapporten visat att de inte är oöverkomliga.

Fru talman! Nej, herr af Ugglas, jag är inte ledsen, men jag vill inte neka till att jag i långa stycken är en smula upprörd över det sätt varpå moderaterna har sökt framställa den svenska trygghetspolitiken. Det är, fru talman, anledningen till att jag denna sena eftermiddag har velat använda litet tid för att försöka upplysa herr af Ugglas om en hel del faktiska, väsentliga och korrekta förhållanden. Nog upplever jag det så att herr af Ugglas är inne på reträtternas väg i den här debatten. Han säger att man i rapporten ingalunda har velat frånkänna socialdemokratin dess stora insatser för trygghetspolitikens uppbyggnad och utveckling i vårt land. Men vad står det i rapporten?

Det är mycket som skulle vara intressant att ta upp. Jag har berört en del av metodfelen. Herr af Ugglas tillät sig säga något om tandvården och tandvårdsförsäkringen. Det är två ting jag vill peka på i det sammanhanget. Det första — det är också typiskt för rapporten — är att man ingenting säger om den omfattande offentliga tandvård som fanns 1972. Vi hade en folktandvård som lämnade tandvård helt kostnadsfritt till barn och till låg avgift för ungdom och vuxna. År 1972 färdigbehandlades inom folktandvården nära 2 miljoner patienter vid landets 1175 tandpolikliniker. Nära hälften av alla yrkesverksamma tandläkare var 1972 i offentlig tjänst. Denna omfattande offentliga, för stora grupper kostnadsfria, tandvård nämner inte moderaterna. Inte heller nämner de den tandvårdsersättning som fanns inom den allmänna försäkringen. Vad gäller jämförelserna med andra länder underlåter moderaterna att redovisa — det är också typiskt — mycket viktiga begränsningar. Detta gäller exempelvis den tandvårdsförsäkring i ett land som endast avsåg socialhjälpstagare. I ett annat land stod över I miljon människor utanför tandvårdsförsäkringen. I andra länder som vi är jämförda med är det också fråga om utomordentligt stora begränsningar. Jag vågar påstå, herr af Ugglas, att den tandvårdsförsäkring som vi nu har infört i Sverige är unik i världen i många avseenden, bl.a. därför att den ger ersättning för förebyggande åtgärder. Men låt mig så, fru talman, säga något om det som jag förstår ligger herr af Ugglas närmast hjärtat — frågan om skatterna. Herr af Ugglas partiledare har på ett mer effektfullt sätt försökt beskriva moderaternas skattepolitik och av finansministern fått det svar som den förtjänar. Ni talar i rapporten om de orimliga skatterna. Här är det intressant att konstatera — jag vill gärna skjuta in det — att moderaterna ju helt nyligen har ställt sig bakom en skattehöjning med hela 1:75 kronor i det borgerligt styrda Stockholms läns landsting. Men i propagandan heter det, att det är lätt att undvika skattehöjningar om bara viljan finns. Det säger något tycker jag om lära och leverne. Visst kan vi säga att våra skatter är höga. För vissa personer med höga inkomster är de t.o.m. mycket höga, och det är väl från de grupperna som en veklagan ofta kommer. Men deras höga skatt är ett led i den inkomstutjämning vi eftersträvar. Man kan också säga att vi genom skatten på ett rättvisare sätt söker fördela de pengar vi gemensamt arbetar ihop. Finansministern har framhållit att de allra flesta inkomsttagare höjer sin levnadsstandard genom skatterna. Man bör nämligen i sin levnadsstandard räkna in både vad man får behålla för egen del av lönen och vad man får ut i barnbidrag, bostadstillägg, pensioner, utbildning, sjukvård och mycket annat. Ni säger att skatterna är för höga. På det vill jag svara att vi driver en konsekvent politik för att skapa trygghet genom solidaritet. Blir man sjuk har man rätt till fri sjukvård och försörjning. Gamla, sjuka, handikappade och människor som blir arbetslösa eller som får andra problem i jobbet har rätt till solidariskt stöd. Nära en tredjedel av vad staten får in i skatter varje år går till sådana saker som pensioner, barnbidrag, Vi har i vårt land rätt till fri utbildning som samhället — alltså skattebetalarna — betalar. Jag vågar påstå att vårt utbildningssystem är ganska unikt i Västvärlden. Varje barn i grundskolan kostar mellan 7 000 och 8 000 kronor om året, och en färdigutbildad läkare, för att ta ett exempel, har kostat minst 125 000 kronor, som vi alla betalat genom vårt arbete och våra skatter. Vi skall inte heller glömma kommunernas insatser. Mer än hälften av vår skatt går direkt till kommuner och landsting, men för att alla kommuner och landsting i hela landet skall kunna ge sina invånare den service de behöver, t.ex. sjukvård, skolor, daghem, åldringsvård etc., flyttar vi varje år över stora summor från statskassan till kommuner och landsting. Jag hoppas att herr af Ugglas, när han talar om våra orimligt höga skatter ute på sina möten, också talar om vart skattepengarna går och vad vi får för dem. Ni säger att det går att sänka skatterna. Det har vi också gjort under flera år för de stora löntagargrupperna. En löntagare som under fjolåret tjänade mellan 35 000 och 70 000 kronor betalade 900 kronor mindre i skatt år 1973 än tidigare. Det var en skattesänkning som för övrigt moderaterna sökte stoppa våren 1972. Allra sist, fru talman! När herr af Ugglas gång på gång kommer tillbaka till att här hade man inte resurser och möjligheter att införskaffa sakmaterial måste jag säga att det är en märklig argumentation. Ni borde ha varit medvetna om att det föreligger en rikhaltig litteratur på det här området. Sakuppgifter skulle ni säkerligen mycket lätt ha kunna skaffa er om ambitionen hade funnits.

Fru talman! Nu har jag inte bara gjort herr Aspling ledsen utan också upprörd. Dessutom har jag gjort herr Nordberg förvånad. Herr Nordberg ville beskriva den rapport som jag varit med och signerat som ett ynkligt dokument. Jag brukar själv avhålla mig från att fälla den typen av värdeomdömen om andras arbetsresultat. Däremot skall jag uppta litet tid — jag lovar att fatta mig kort — med att klara upp några av de missförstånd som herr Nordberg gav uttryck för. Han sade själv att han förmodade att det var missförstånd, och det har han rätt i För det första hade herr Nordberg lyckats tolka något på sidan 5 i rapporten, som jag inte kan återfinna, till att bilden av socialdemokratin såsom en garant för social trygghet var falsk. Det stod inte i rapporten, och jag vill inte komma med något sådant påstående. Jag tror att socialdemokratin är en ganska bra garant för social trygghet, om man gör en viss reservation för vad konsekvenserna av socialdemokraternas ekonomiska politik kan innebära för möjligheterna att finansiera den sociala tryggheten. Missförstånd nummer två var — om jag hann med i anteckningarna —- att om moderata samlingspartiet hade fått bestämma skulle vi ha saknat ATP i Sverige. Om herr Nordberg, som han påstod, var med på den tiden borde han mycket väl veta att dåvarande högerpartiet och folkpartiet också krävde en allmän tilläggspensionering; att denna skulle ge minst samma trygghet för löntagarna men vara utan den väldiga centraliserade fonduppbyggnaden; att förmånerna skulle bli bättre för dem som var för gamla för att komma in i systemet — en fråga som sedan givit anledning till mycken diskussion. Det är väl sannolikt att om vi hade fått majoritet för vår linje hade det i dag funnits möjligheter att genomföra den standardutvecklingstrygghet i pensionssystemet som hittills saknats. Vidare var det, som herr Nordberg också borde veta, bara ett parti som motsatte sig den allmänna tilläggspensioneringen och i stället följde vad vi i denna debatt skulle kunna kalla för en holländsk linje, och det var centerpartiet. Herr Nordberg frågade varför vi inte har tagit med USA i rapporten. Vi har inte heller tagit med Indien och inte Japan. Utgångspunkten för den här rapporten var att vi skulle jämföra Sverige med de socialpolitiskt långt komna länderna, dem som vi alltså har anledning att jämföra oss med för att konstatera hur verkligt bra vi är. Herr Nordberg ville också höra om jag tyckte det var riktigt att använda skattemedel för att finansiera trygghetssystemet, och det tycker jag. Socialministern var förvånad över att vi inte hade haft resurser att anskaffa sakmaterial för vår rapport. Till det återkom herr Nordberg, som i inledningen sade att det hade varit värdefullt för mig att få information från socialministern innan jag skrev den här rapporten. Det är ungefär samma frågeställning. Det som finns att säga i anledning av den är att vi faktiskt frågade socialministern i den meningen att vi som gjorde rapporten kontaktade socialdepartementet, riksförsäkringsverket och socialstyrelsen — som är de centrala myndigheterna — och med dem gick igenom vilken typ av material vi kunde få av dem för att göra en rapport. Det var vårt första steg. Vidare tog socialministern upp skatterna, och det är värdefullt att han gjorde det, eftersom det problemet faktiskt utgör ena hälften av den här rapporten och ena hälften av den fråga som i dag diskuteras. Det avgörande är inte att vi solidariskt måste betala skatter för att kunna hålla oss med ett så bra socialt trygghetssystem - om det är herr Aspling och jag helt eniga. Det avgörande är att skatterna i Sverige i dag skapar sociala problem och svårigheter för människan. Sedan några år talar vi i den svenska politiska debatten om ”de nya fattiga”. Det är främst unga familjer med barn i de nya bostadsområdena i städerna, familjer som inte har en rimlig möjlighet att få sin ekonomi att gå ihop därför att skatterna är så höga, därför att priserna är så höga och därför att hyrorna är så höga. För dessa familjer finns — det är också det debatten har handlat om — nästan ingen chans att förbättra sin situation, eftersom en aldrig så stor löneförhöjning, sedan löneförbättringseller marginalskatterna är dragna, knappast eller i många fall inte alls räcker till för att betala prisstegringarna. Det har illustrerats ganska drastiskt i dessa dagar, när förutsättningarna för den kommande lönerörelsen fastställs och diskuteras. I den rapport vi debatterar har skatterna beräknats på ett nytt sätt: Direkta skatter, indirekta skatter och arbetsgivaravgifter har sammanförts, och det kontanta familjestödet har avräknats. På det sättet har vi fått fram ett begrepp — som kan kallas en total nettoskatt — att jämföra med den totala lönekostnaden. Vi har, som jag nämnt tidigare, deklarerat de olika familjetyperna i olika länder så långt det varit möjligt. Och om man försöker räkna ut hur det förhåller sig i det här avseendet — jag tror att det är ett rättvisande sätt när det gäller att jämföra skattetryck eller i varje fall mer exakt avspeglar hur det blir ur de enskilda familjernas synpunkt — finner man att Sverige ligger i världstopp. Det är egentligen endast Norge som kan konkurrera med oss om den placeringen. Antagandet att vårt sociala trygghetssystem måhända inte är så oerhört överlägset eller kanske inte alls överlägset jämförbara länders gjorde herr Aspling upprörd i hans andra inlägg. Jag förstår inte riktigt varför det skall vara så upprörande. Det är kanske snarare en nyttig slutsats att få en litet klarare bild av var vi själva står. Om det nu är på det sättet är det ofrånkomligt att ställa frågan varför skattetrycket är så hårt. Det är självklart att våra skatter går till mycket annat än till det sociala systemet. Det har inte varit möjligt för oss att i vår rapport kartlägga de internationella variationerna i fråga om andra samhällsfunktioner fördelade på de enskilda människorna, även om det vore ett intressant — men enormt stort — forskningsprojekt. Så mycket är i alla fall klart att de internationella skillnaderna när det gäller andra funktioner — utbildning, försvarsoch rättsväsende - sammantagna utgör en mindre del av förklaringen till vårt höga skattetryck. Vi kan ta ett exempel, eftersom socialministern nämnde det, nämligen utbildningen: Den grundläggande utbildningen är fri i samtliga de länder som den här utredningen omfattar. Socialministern nämnde i sitt svar mitt uttalande — jag skall gärna erkänna att jag inte har något utredningsmaterial till stöd för det — att det kan vara så att vårt trygghetssystem ger för litet i förhållande till vad det kostar medborgarna. Socialministern ville tillbakavisa min för modan att administrationen av vår sociala apparat kan vara för dyr. Det är möjligt att han har rätt i det, men det är också möjligt att jag har rätt i min förmodan, som bara är en förmodan, inte något som det föreligger någon utredning om. Men detta behöver utredas, och det är i högsta grad angeläget att den sparutredning som riksdagen fattat beslut om för ett antal månader sedan mot socialdemokraternas vilja, blir tillsatt och får börja sitt arbete. Det som väl i alla fall inte kan bestridas är att våra skatter bl.a. är så höga därför att vi betalar stora skattemedel för subventioner åt oss själva av t.ex. bostäder och matpriser. Det är också obestridligt att våra skatter är höga därför att samma familjer som betalar två tredjedelar eller en bra bit mer av en lönehöjning i skatt också är mottagare av bidrag. Stora belopp går alltså i vårt skattesystem runt i mitten av systemet. Jag tror att det är en av de viktigaste slutsatser som en sådan undersökning som vi gjort leder till. Vi här i Sverige måste försöka ändra vårt skattesystem och vårt sociala trygghetssystem och se dem som en helhet, så att vi får fram högsta möjliga effektivitet och så att pengarna går dit där de allra bäst behövs. För att klara den uppgiften, fru talman, tror jag fortfarande att vi skulle ha stor nytta av att ta reda på hur det förhåller sig i andra länder.

Fru talman! Först några ord om det som herr af Ugglas tog upp om moderaternas bristande resurser för att skaffa fram sakmaterial till utredningen. Jag kan upplysa herr af Ugglas om att exempelvis Försäkringskasseförbundet utger en publikation, Socialförsäkringen i Norden, med en upplaga från 1972, dvs. det år som undersökningen avsåg. Det är en publikation med direkta uppgifter om bl.a. Norge, som ingår i er studie. Ni vill väl inte på allvar hävda att exempelvis Försäkringskasseförbundet inte känt till sin publikation? Lika egentligen otroligt är att myndigheterna inte skulle ha vetskap om de publikationer de själva medverkat i eller som är utgivna av internationella organ som samma myndigheter samarbetar med. Herr af Ugglas måste förstå att man inte per telefon kan få omfattande sakuppgifter. En annan sak är att det material vi har i departementets bibliotek står till förfogande, och herr af Ugglas är välkommen dit. Det är ett välfyllt bibliotek, där publikationerna är tillgängliga. Det är inte alls ovanligt att vi har studerande och andra besökande, som håller på med undersökningar, och de har självfallet fritt tillträde. Även ni skulle, som sagt, ha varit välkomna, allra helst som vi därmed hade kunnat bidra till att medelst vårt material förebygga åtminstone en del av de felaktigheter som rapporten kom att innehålla. Herr af Ugglas har i några inlägg berört förhållanden i andra länder, bl.a. vad gäller socialhjälp. Han nämnde att Tyskland fick en pensionsanordning mycket tidigt. Jag vill bara säga att den historiska förebilden till detta pensionssystem, som herr af Ugglas tydligen känt mycket för, var det pensionssystem — den s.k. arbetarförsäkringen — som infördes av Bismarck på 1880-talet. Men glöm inte bort, herr af Ugglas, att syftet med denna försäkring var att bekämpa den tyska socialdemokratins radikala politik genom att tillgodose vissa reformkrav. Nog verkar det litet skämtsamt när moderaterna skriver om socialhjälpen i rapporten. Man påstår t.ex. att i England är socialhjälpen lagfäst sedan början av 1600-talet och ”garanterar alla invånare en viss minimistandard”. Vad menar moderaterna med att åberopa mer än 300 år gammal engelsk fattigvårdslagstiftning? Vill de svenska moderaterna sätta upp drottning Elisabets fattigvårdslag från 1601 som ett föredöme för svensk socialpolitik? Är det ett motdrag till socialutredningens förslag? Jag anser att moderaterna, i stället för att söka utländska förebilder även när det gäller de historiska sammanhangen, bör gå till den svenska socialhistorien. Där tycker jag att ni verkligen har varit historielösa. Ni tycks inte ha intresserat er för det faktum att även det svenska samhället tidigt ålades skyldigheter gentemot vårdbehövande. Lättillgängliga framställningar återfinns också i olika arbeten om svensk socialpolitisk historia. För övrigt bör rapportskrivarna, som påstår att vi fortfarande saknar ”en lagfäst rätt till socialhjälp” läsa igenom den svenska socialhjälpslagen, som trädde i kraft 1957. Även skatterna, fru talman, svartmålas av moderaterna, och herr af Ugglas använde mycken tid i sitt inlägg för att tala om dem. Det är visserligen sant att vi har höga skatter, och jag har sagt det förut i ett inlägg. Men jag har också pekat på vad vi får för skatterna och på att skattepolitiken ingår som en viktig, naturlig del i den solidaritetspolitik vi eftersträvar. I de jämförelser som ni gör i rapporten har ni också gett er in på ytterst komplicerade frågor. OECD brukar arbeta ut sådana här jämförelser. Den senaste gäller utvecklingen av skatter och socialförsäkringsavgifter åren 1965-1971. Under perioden kom ett par länder att passera Sverige: Danmark och Nederländerna. Jag vill göra herr af Ugglas uppmärksam på att det ena av dessa är ett av era jämförelseländer, nämligen Nederländerna. En ny OECD-rapport, som gäller 1972, publiceras i december, och om jag inte är alldeles fel underrättad kommer jämförelserna i den rapporten väl att visa att ytterligare något land har passerat Sverige i fråga om skatt och arbetsgivaravgifter. Jag tror att man skall vara utomordentligt försiktig herr af Ugglas när man ger sig in på de här jämförelserna. Vad er rapport och debatten här visar är ju att ni har gett er in i jämförelser som — det har jag redan sagt — är ytterst svåra att göra.

Där beklagar han sig på en sida över att moderaterna så ofta anklagas för att förtala Sverige och ägna sig åt svartmålning. I en fotnot skriver han att moderata samlingspartiet i somras publicerade en undersökning av den sociala tryggheten i Sverige jämfört med andra länder. Han säger att analysen visade att Sverige inte ligger särskilt långt framme i fråga om social trygghet, snarare tvärtom. Och han säger ordagrant: ”Analysen kunde inte vederläggas i sak.” Fru talman! Dagens debatt tycker jag nog har med stort eftertryck visat att den analysen kunde vederläggas.

Men, herr af Ugglas, om så skulle ha skett så skulle vi, med hänsyn till att det var ett vida underlägset pensionssystem jämfört med det vi har i dag, ha legat betydligt sämre till vid en internationell jämförelse. Skälet till att inte USA fanns med i den här undersökningen, säger herr af Ugglas, är att vi ville jämföra oss med de länder som låg på ungefär jämbördig nivå. Förutom USA, säger han, var också Indien och Japan undantagna. Herr af Ugglas har alltså under alla förhållanden gett uttryck för att den sociala tryggheten ligger på en lägre nivå i USA, Indien och Japan än i alla de länder som finns upptagna i den här rapporten. Det är i och för sig en intressant uppgift. Om herr af Ugglas står för den, vittnar den om att man ändå har undersökt förhållandena i dessa länder men avstått från att redovisa dem i rapporten. Jag förstår i och för sig varför man inte har tagit med en del andra länder. Jag har ingen anledning att göra värderingar av hur verksamheten på det sociala området bedrivs i andra länder. Självfallet är det dessa länder som själva skall utforma sin trygghetspolitik. Men låt mig bara åberopa en sammanställning som är utgiven av Svenska arbetsgivareföreningen. Där gör man en internationell jämförelse och ser bl.a. på Japan, ett land som ju har haft en mycket stark expansion som industriland betraktat under senare år. I den rapporten säger Svenska arbetgivareföreningen: ”Pensionsåldern ligger så pass lågt som vid 55 år. Normalt är att den anställde vid pensioneringen får upp till tre eller fyra årslöner som avgångsbidrag. Däremot får han ingen pension, dvs. det sociala systemet är inte särskilt utbyggt. Socialvårdsbudgeten är relativt sett mycket liten, per individ ungefär en tiondel av den svenska.” I och för sig är ju detta en bekräftelse på vad herr af Ugglas sade tidigare, att Japan i jämförelse med bl.a. Sverige ligger långt efter. Men man kan ju få intrycket att en pensionsålder på 55 år innebär att det är ett bra pensionssystem i det avseendet.

Herr af Ugglas sade i sitt första anförande att den moderata rapporten var gjord för att belysa den enskilde individens situation.

Fru talman! Jag ber om överseende för att jag lägger mig i den här debatten nu, och jag skall inte gå in i någon diskussion om den rapport som här har diskuterats. Men det är i dag 17 år, en månad och ett par dagar sedan ATP-striden tog slut efter 1957 års valrörelse. Det kanske är litet senkommet att nu fortsätta den debatten med herr Nordberg, men jag blir förvånad när herr Nordberg här söker mana fram minnet av ett högerparti som då skulle ha varit ointresserat av att ge alla människor lika bra trygghet på ålderdomen som de skulle få enligt det system som linje 1 innebar. Herr Nordberg sade i sin replik till herr af Ugglas att vi skulle ha haft ett pensionssystem som var underlägset ATP-systemet, om linje 3 följts. Hur kan herr Nordberg veta detta? Vi fick ju aldrig möjlighet att utveckla och pröva det förslag som vi som stod bakom linje 3 framlade. Jag måste säga, herr Nordberg, att vi har definitivt från moderata samlingspartiets sida ingen som helst anledning att här be om någon sådan syndernas förlåtelse som herr Nordberg talade om. Och jag trodde nästan att det hos de flesta politiker i dag fanns en klar uppfattning om att det rått enighet mellan de demokratiska partierna om målsättningen i stort för den svenska socialpolitiken. Att man i detta sammanhang ens kan ifrågasätta moderata samlingspartiets och tidigare högerpartiets in tresse för denna fråga förefaller mig ytterligt egendomligt. Jag kan gå litet längre tillbaka i tiden. Eftersom socialministern påstod att detta var en historielös debatt kanske jag får erinra om socialvårdskommittén, där det också fanns tre alternativ. Där redovisade högermännen Alarik Hagård och Martin Skoglund i Doverstorp alternativ 3 om den icke behovsprövade folkpensionen med lika grundtrygghet för alla, som Landsorganisationen och senare Gustav Möller tog efter strid med högerpartiet. Just när det gäller tryggheten för de gamla har högerpartiet under hela sin tid visat sitt starka intresse för att verkligen se till att de människor som med ålderns rätt har lämnat produktionen skall ha en tryggad ålderdom. På den punkten vill jag definitivt att det inte skall kvarstå någon som helst misstanke om att vi inte skulle ha varit intresserade. Slutligen påstod socialministern att tandvårdsförsäkringen är unik. Ja, fru talman, den är definitivt unik i mer än ett avseende. Den är unik bl.a. i det avseendet att den genom etableringskontrollen fungerar ytterligt illa på många håll i landet.
Fru talman! Nu börjar vi på allvar få ett historiskt perspektiv på denna debatt. Det där med England och året 1601 var kanske en kuriositet, jag skall gärna medge det, även om det var början på den engelska socialpolitiska traditionen. Sedan var väl det som socialministern sade om att det avgörande motivet för Bismarcks trygghetsreformer — jag utgår från att socialministern har alldeles rätt där, jag har inte haft anledning att göra den typen av historiska fördjupningar — skulle vara att bekämpa socialdemokratin ett litet väl ensidigt perspektiv på en historisk händelse, som dock är en historisk händelse som sådan. Vi behöver kanske inte uppehålla oss vid det heller. Då kommer vi litet längre fram i de historiska tillbakablickarna, och då blir jag väl ändå skyldig att svara herr Nordberg på hans fråga om jag vill förneka att moderata samlingspartiet gick emot förslaget till den ATP-försäkring som vi nu har. Det vill jag självfallet inte. Men en majoritet av svenska folket gick också emot det förslaget i den folkomröstning som ordnades i frågan. Det kanske herr Nordberg erinrar sig. Närmare bestämt var det 45 procent som stödde den linje vi i dag har. Efter en dramatisk behandling i kammaren där en nedlagd folkpartiröst avgjorde fick vi det ATP-system som vi nu har och som i väsentliga stycken — bl.a. efter initiativ från moderat sida — har förbättrats. Det kanske kan räcka med att jag säger det. Vidare har de erkända arbetslöshetskassorna nämnts. Jag förnekar inte alls den insats som de kassorna gör. Vi konstaterar bara i rapporten att det är möjligt att sådana system har funnits eller finns i andra länder, men i så fall skulle de inte kommit med i rapporten. Så några ord ytterligare till socialminister Aspling. Det är riktigt att vi har givit oss in på komplicerade frågor också när det gällt att försöka beräkna skatten. Nyttan med de beräkningar vi har givit oss in på ligger i den jämförbarhet som man på det sättet kan uppnå — och i någon grad också uppnår — när man ser inte bara trygghetssystemet utan också skatterna från de enskilda familjernas synpunkt. Det är för att så att säga lägga grund för de ytterligare debatter i dessa frågor, som socialministern till min glädje utlovat, som sådana beräkningar har sitt särskilda värde. Sedan tycker jag också att det är litet tråkigt att socialministern även i sitt senaste inlägg vidhöll att vi har målat en mycket svart bild av Sverige och av det svenska trygghetssystemet. Innan vi slutar denna debatt vill jag för fjärde eller kanske det är femte gången påpeka att det har vi inte gjort i rapporten, och det har jag inte gjort här heller. Jag påstår att rapporten visar att Sverige har ett väl utbyggt socialt trygghetssystem, även om det i jämförelse med de länder som vi har anledning att jämföra oss med inte är överlägset bäst eller märkvärdigast. Jag kanske också kan beklaga att socialministern avfärdar rapporten i ganska svepande formuleringar men inte i sak har velat ge sig på någon liknande studie och inte heller vill erkänna behovet av en sådan. Jag skall inte förlänga debatten. Även om vi i många inlägg varit överens om svårigheterna att göra sådana här jämförelser är herr Aspling och jag inte överens i ett avgörande avseende, nämligen när det gäller vårt behov att lära av utländska erfarenheter av hur man bär sig åt för att förena ett hyggligt trygghetssystem med ett drägligt skattetryck. Jag tror inte att vi blir mera överens om vi diskuterar den saken ytterligare. Det är väl kanske närmast en fråga om att vilja. Men jag ber att få tacka socialministern för debatten — jag tror att den varit av värde.

Man har ju inte haft någon chans att pröva det. — Ja, herr Strindberg, det var inte nödvändigt att pröva det för att konstatera att det var ett sämre alternativ för löntagarna än det som socialdemokratin och fackföreningsrörelsen fick väljarnas förtroende att genomföra. Herr af Ugglas säger att han måste erkänna att han var motståndare till det ATP-system vi har i dag. Jag har inte kunnat tolka debatten på annat sätt — tyvärr — än så att både herr Strindberg och herr af Ugglas fortfarande är motståndare till det nuvarande ATP-systemet. Det innebär att moderata samlingspartiet fortfarande utgör ett hot mot nuvarande ATP-system. Jag kan bara göra det konstaterandet.
Fru talman! Jag skall inte heller förlänga debatten; den har pågått i ett par timmar snart. Men herr Strindbergs inlägg ger mig anledning till en mycket kort kommentar. Herr Strindberg slutade sitt inlägg med att svartmåla en annan stor och viktig social reform i vårt land, nämligen tandvårdsförsäkringen. Vi får en debatt om den på torsdag i nästa vecka. Herr Strindberg är välkommen till den debatten. Jag skall därför inte ta upp någon diskussion om detta nu i eftermiddag. Men jag vill säga att jag verkligen upplevde herr Strindbergs inlägg som ett nytt försök till svartmålning. Jag skall inte heller förlänga debatten genom några nya repliker till herr af Ugglas. Jag har konstaterat att den rapport som i somras gavs ut med så mycket buller och bång och reklam var en svartmålning. När vi nu har haft tillfälle att närmare gå in på den har det visat sig vilka orimliga resultat och slutsatser man har kommit till. Jag skall inte heller, fru talman, ta upp den diskussion som förts här om en av våra verkligt portala reformer, ATP-reformen. Jag skall bara göra den här reflexionen: Var skulle vi ha stått i vårt land i dag utan ATP-reformen vad gäller tryggheten för miljoner människor men också vad gäller utveckling och framsteg? De resurser som vi tack vare ATP systemet har kunnat skapa har betytt oerhört mycket för uppbyggandet av det svenska samhället under 1960 och 1970-talen.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för inbjudan till debatten nästa torsdag. Jag lovar att infinna mig om jag lever och har hälsan. Det är märkligt att socialministern använder ordet svartmåla när jag riktar en kritisk erinran mot tandvårdsförsäkringen. Jag trodde faktiskt att i ett samhälle som vårt, i en demokrati där det har rätt stor betydelse att de olika meningsriktningarna framför sina synpunkter på och sin kritik av den förda politiken, detta inte i varje sammanhang skulle betecknas som svartmålning. Jag betraktar det som en naturlig uppgift för en vaken opposition att peka på de fel och brister som finns. Sedan frågade socialministern hur det skulle ha sett ut om vi inte hade fått ATP-systemet. Jag är övertygad om att vi i så fall hade haft ett system som hade garanterat alla människor samma trygghet som ATP-systemet ger. Det är min absoluta förvissning, i annat fall hade jag aldrig arbetat för det systemet. Till sist vill jag bara säga till herr Nordberg att jag är medveten om att det fanns ett pensionsförslag 1958. Men vad jag talade om var 1957 års folkomröstning och den valrörelse som då tog slut. Det var ju detta som herr Nordberg var inne på. Sedan kom både socialministern och herr Nordberg återigen in på att om linje 3 skulle ha segrat i pensionsvalet 1957 skulle vi haft ett sämre system. Jag hävdar fortfarande att det är och förblir en teori och att det inte finns någon grund för det påståendet.
Fru talman! Herr Strindberg säger med stor emfas att i en demokrati skall man ha rätt att kritisera. Det skall man ha. Men det är skillnad på kritik och svartmålning. Herr Strindberg svartmålar tandvårdsförsäkringen i ett par korta formuleringar, och det reagerar jag mot. Vilken skillnad förelåg inte mellan de olika systemen i förslagen till ATP! Vi har fått ett pensionssystem som är förankrat i samhället och i samhällsintressena, herr Strindberg, och inte i privata intressen. Det har varit av grundläggande betydelse för den enskildes trygghet och för utvecklingen i vårt land.

Fru talman! Till herr Nordberg: Detta är och förblir en subjektiv bedömning. Jag tillät mig, herr socialminister, att peka på en enda punkt i tandvårdsförsäkringen som jag ansåg vara en brist. Omedelbart bedömde socialministern detta som svartmålning. Det är det som jag tycker är mycket egendomligt, eftersom vi faktiskt inom oppositionen har som uppgift att påpeka brister.

Herr talman! Herr Lundgren har frågat i vilken utsträckning svenska kyrkans tjänstemän/präster är förhindrade att i samband med konfirmationsundervisning, gudstjänster och besök på pastorsexpeditioner agera i frågor av politisk natur. Enligt min mening är det oförenligt med tjänst inom svenska kyrkan att i tjänsten bedriva partipolitisk propaganda. Samtidigt bör det dock noteras, att utvecklingen inte minst inom den internationella ekumeniska rörelsen har lett till att centrum för den teologiskt-etiska debatten förskjutits från frågor av privatmoralisk natur till problem av social och politisk karaktär. Ett exempel på detta är den ekumeniska u-vecka som avslutades i söndags. Det är givet att ställningstaganden i frågor av detta senare slag inte kan likställas med partipolitisk agitation utan måste ses som naturliga inslag i Svenska kyrkans verksamhet. Slutligen gäller här som i övriga fall för tjänstemän inom den offentliga sektorn den begränsningen att deras åtgärder inte får stå i strid med gällande lagstiftning.

Herr talman! Om jag skulle hålla en predikan om solidaritet och livskvalitet skulle jag t.ex. tala om Gamla testamentets profeter och falska profeter. De falska profeterna ville inte se eller höra det som skedde runt omkring dem. De förkunnade: Frid, frid, Herrens tempel, Herrens tempel. Deras oförmåga att höra var verklighetsflykt. De gick förbi sin nästa. De verkliga profeterna däremot levde med i samhällets förändringar, förkunnade rätt och rättfärdighet. Dagens falska profeter rekommenderar också frid och opolitisk stiltje. Dagens falska profeter blundar för kraven på solidaritet och livskvalitet. Utsugning, förtryck, förnedring, allt som motverkar livskvalitet behöver just blundande, opolitiskt fridsamma predikanter för att i all ro kunna fortsätta. Motsatsen till kärlek är måhända inte hat utan likgiltighet. I min predikan, herr talman, skulle jag också citera vad Kyrkornas 137 världsråds fjärde generalförsamling i Uppsala 1968 beslutade i dessa frågor: ”Det hör till kyrkornas uppgift att undervisa människor om hur de skall bli politiskt effektiva.” För en kristen, så skulle jag avsluta min predikan, måste den smärta, den förolämpning, det översitteri, det förtryck samt de lidanden politiska och ekonomiska system åstadkommer vara en utmaning. Att i opolitisk stiltje inte ta ställning är förräderi. Kyrkan är i dag i högre grad en anklagare av syndare än en försvarare av förtryckta. Många gudstjänstbesökare skulle se en sådan här predikan — i all synnerhet om den kombinerades med protestlistor — som ett störande, för att inte säga stötande, inslag oförenligt med gudstjänstens helgd. Dessa gudstjänstbesökare har tydligen prästernas tjänsteanvisningar på sin sida, det framgår av statsrådets svar. Min fråga är principiell, men då och då inträffar händelser som fokuserar dess konkreta verklighet. Så har nyligen skett. Jag tackar statsrådet för det klarläggande svaret, som emellertid osökt leder fram till följande fråga: Är det inte motiverat att de kristna människor som, i motsats till de konservativa gudstjänstbesökarna, finner det stötande och störande med opolitisk stiltje kan få anvisningarna på sin sida?
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte ta ställning till ett speciellt fall, men jag vill gärna passa på tillfället att säga att jag finner det både naturligt och värdefullt att präster i sin förkunnelse engagerar sig i samhällsdebatter. Det finns alltså inte något att invända mot att präster i predikningar och konfirmationsundervisning ger uttryck för exempelvis sin motvilja mot kriget i Vietnam eller uttalar sin mening om vad som från kristen synpunkt bör göras. Liksom andra tjänstemän måste dock präster alltid noga överväga på vilket sätt och vid vilken tidpunkt de kan och bör uttala sig.
Herr talman! Ett särskilt tack till statsrådet för den repliken. Endast den kyrka, som är talesman för ett broderskap som bekämpar varje politik som förnedrar människan, har förstått kallelsen att förverkliga tron i nuet. Politik och kristendom kan därför inte skiljas åt. Politik handlar ju om människors vardag, människors relationer med varandra, människors egoism och solidaritet. Och alldeles riktigt — som statsrådet framhöll —- handlade kyrkornas gemensamma u-vecka just om detta. Rubriken för den veckan var Frihet åt förtryckta. Den tidning som gavs ut innehåller en rad besked — också från präster — om att det finns ett samband mellan kristendom och politik. Jag hoppas nu bara att ingen gudstjänstbesökare officiellt framför klagomål och kallar innehållet för partipolitisk indoktrinering. Om inte kyrkorna, inklusive svenska kyrkan, skall svika sin kallelse måste deras förkunnelse klart tala om att Guds ord vittnar Nr 124 om att Kristus står på de fattigas och förtrycktas sida. Den ekumeniska Tisdagen den u-veckan placerade kristna i ledet i kampen för rättvisa åt alla. Det var 19 november 1974 bra det! Till sist, herr talman, vill jag göra den enkla lekmannareflektionen Om ändrad att t.ex. Martin Luther King tydligen inte passat särskilt väl i en svenska — inkomstoch kyrkans predikostol. Där hade nog inte heller Uppenbarelsebokens för = förmögenhetsprövfattare, siaren Johannes, passat — han yttrade sig ju om den samtida = ning i studiehjälpspolitiken.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag är beredd att för myndiga personers del medverka till att avskaffa prövningen gentemot föräldrars inkomst och förmögenhet i studiehjälpssystemet. Studiehjälp utgår till studerande på gymnasial nivå som fyller högst 19 år under det kalenderår då läsåret börjar. Myndighetsåldern har den 1 juli i år sänkts till 18 år. Vid riksdagens behandling i våras av frågan om denna sänkning av myndighetsåldern tog lagutskottet upp frågan om 20-årsgränsen inom studiestödssystemet . Utskottet fann att vissa skäl talade för en sänkning av denna gräns men att en sådan sänkning också kunde innebära nackdelar för den studerande. Utskottet ansåg därför att frågan om 20-årsgränsen skulle bibehållas eller ej inom studiestödssystemet inte kunde bedömas utan närmare utredning. Utskottet underströk det angelägna i att en sådan utredning skedde. Riksdagen godtog vad utskottet anfört . Riksdagen godtog vidare i våras ett uttalande av socialförsäkringsutskottet, vari utskottet framhöll att det studiesociala systemet borde göras till föremål för en allsidig och förutsättningslös utredning med hänsyn till att 1964 års studiesociala reform nu varit i kraft i snart tio år . Jag ser det som naturligt att frågan om vilken inverkan uppnådd myndighetsålder bör ha i studiehjälpshänseende skall behandlas i det sammanhanget.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag tolkar svaret positivt, även om det kan bli dröjsmål ifall man inte snabbt sätter i gång med den utredning som han talade om. 139 Jag har haft anledning att år efter år ta upp den koppling som föreligger mellan föräldraekonomi och studiehjälp, och då närmast studielån. Det är en koppling som jag funnit olycklig och orättvis och som jag därför gång på gång har kommit tillbaka till. Genom sänkningen av myndighetsåldern framstår bindningen som ännu mera oriktig och föråldrad. I de praktiska fallen kan det skapa betydande svårigheter. Jag har en insändare här som gäller en 18-årig flicka. Hon är myndig men har ändå inte rätt till någonting. För att kunna få arbete ansåg sig flickan behöva skolutbildning. Hon började då i Gävle kommunala vuxengymnasium. Eftersom hon var arbetslös trodde hon att hon skulle kunna få AMS-bidrag, men det gick inte; för att få det skulle hon ha fyllt 20 år. Då tänkte hon att hon skulle kunna få studielån, men det gick inte därför att föräldrarna tjänade för mycket och hade förmögenhet. Hon levde sitt eget liv. Hon hade lämnat hemmet och bodde på annan ort. Men därför att föräldrarna hade inkomst och förmögenhet kunde hon inte få studiehjälp. Då vände hon sig till sociala byrån för att få hjälp. Nej, byrån ville inte kosta på henne studier. Det kan alltså bli betydande svårigheter genom denna koppling. Det blir även allt vanligare att barnen lämnar föräldrarna och bildar eget hem, kanske på annan ort. Samhällets studiestöd måste anpassas till den allmänna samhällsutvecklingen och till förändringar i lagstiftningen på olika områden. Det är därför rimligt att den nuvarande bindningen till föräldraekonomin i studiestödshänseende upphör. Man kan gå två vägar. Man kan helt enkelt avskaffa den här bindningen. Man kan också, som utbildningsministern nämner i sitt svar med hänvisning till lagutskottets betänkande, tänka sig att gränsen för erhållande av studiemedel sänks till 18 år. Det är ju också en förbättring för dem det här gäller. Jag tror emellertid att det är mycket angeläget att det sker någonting snart. Därför vill jag fråga utbildningsministern: Hur snart kan den här utredningen tänkas komma i gång? Och när den tar upp dessa frågor kan vi då vänta oss att man ser till att ifrågavarande bindning försvinner?
Herr talman! Det är ju, som lagutskottet påpekade i sin skrivning, inte alldeles enkelt att bara göra en förändring inom det nuvarande systemet. Det är säkert riktigt, som herr Westberg säger, att man kan leta fram exempel på nackdelar med det nuvarande systemet, men man kan också, som utskottet skriver, leta fram nackdelar med en förändring. Därför är det, som socialförsäkringsutskottet har framhållit, naturligt att man ser över denna fråga i samband med att man gör en allsidig utredning. Den frågan är naturligtvis i sin tur också kopplad till de förslag som är lagda av SVUX och som riksdagen — hoppas jag — skall ha möjlighet att behandla i vår. Det är fördenskull nödvändigt att vi får en något klarare bild av de här förslagen och deras behandling innan vi kan skrida till verket med den övriga utvecklingen.
Herr talman! Jag tackar för de kommentarerna. Jag anser för min del Tisdagen den att det är angeläget att man här inte dröjer i onödan. Detta är en be — 19 november 1974 stämmelse som enligt min mening är olycklig, och det är angeläget att den försvinner så snart som möjligt. Därför bör saken klaras upp så snart — Ang. sammansättdet kan ske. Men jag förstår givetvis de synpunkter som utbildnings = ningen av statens ministern lade på det hela. kulturråd När man tar upp den här frågan till utredning gäller det också att se till att man får ett positivt resultat.

Herr talman! Fru Mogård har frågat mig om jag vill redogöra för de överväganden som ligger till grund för sammansättningen av statens kulturråd och dess nämnder. Vid sammansättningen av kulturrådet och dess nämnder har regeringen följt de principer som angavs i 1974 års kulturproposition och som riksdagen godkänt. I rådet ingår således företrädare för kommunerna, landstingen, kulturarbetarorganisationerna, folkbildningsorganisationerna och löntagarorganisationerna samt ytterligare ett antal personer med bred samhällelig erfarenhetsbakgrund. Det vid utskottsbehandlingen påtalade behovet av parlamentariskt inslag i styrelsen har därvid tillgodosetts. Nämndernas ledamöter har valts bland personer med sakkunskap och erfarenhet av verksamhet inom olika delar av kulturområdet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Zachrisson för svaret på min fråga. När kulturutskottet behandlade propositionen om den statliga kulturpolitiken i maj i år, aktualiserades kulturrådets sammansättning i två motioner, en från moderata samlingspartiet, där det yrkades att styrelsen skulle ges en helt parlamentarisk sammansättning, och en från centerpartiet, där det föreslogs att styrelsen skulle ges en parlamentarisk förankring med representanter nominerade av riksdagspartierna. Utskottet uttalade med anledning av dessa motioner följande: ”Utskottet vill emellertid framhålla att vad som sägs i propositionen inte talar emot att styrelsen kommer att ges ett parlamentariskt inslag med företrädare för olika politiska partier. Utskottet finner det önskvärt att så blir fallet. Om också riksdagen uttalar sig härför bör syftet med yrkande 2 i motionen 1974:1706” — alltså centermotionen — ”kunna anses bli i huvudsak till 141 godosett.” Utskottets mening underströks av att det anförda föreslogs bli ett uttalande till Kungl. Maj:t. Ingen fann det befogat att därefter avge reservation. Jag kan bara för min del konstatera att statsrådet klart åsidosatt riksdagens uttalade mening. Det råder jämviktsläge i riksdagen — åstadkommet av svenska folket i val — mellan socialistblocket och oppositionen. Vanlig anständighet brukar innebära att det politiska läget i riksdagen får sin återspegling i sammansättningen av olika samhällsorgan. Kulturrådets styrelse har åtminstone 9 av 15 ledamöter från socialistblocket. Endast två riksdagsmän ingår i styrelsen — en socialdemokrat och en centerpartist; företrädare för olika politiska partier brukar betyda fler än två. Ingen betvivlar statsrådet Zachrissons partipolitiska nit. Däremot är vi allt fler som börjar betvivla hans goda omdöme — det är många egendomliga åsikter han fört fram på senare tid som jag hoppas få tillfälle att ta upp en annan gång. Hans tillvägagångssätt då det gällt att utse det sammanhållande organet för kultursektorn är omdömeslöst. Jag finner det utomordentligt beklagligt att en så viktig uppgift som att föra ut kulturen till hela det svenska folket skall få hanteras på detta upprörande sätt. Det är till stor skada för ett arbete som engagerar så många —- från olika partier.
Herr talman! Det var ett utomordentligt intressant inlägg fru Mogård gjorde. Hon ägnade sig nämligen åt att göra en politisk värdering av kulturrådets ledamöter, och det vore intressant att fundera litet på hur den kunnat göras. Moderata samlingspartiet tillämpar uppenbarligen något slags politisk åsiktsregistrering av folk. Det brukar höra till det som ni normalt inte anser önskvärt, i varje fall inte i den här sortens sammanhang. Kommuner, landsting och folkbildningsorganisationer har haft möjlighet att föreslå representanter i kulturrådet. De har — det tar jag för givet — valt representanter som de anser vara kvalificerade för det uppdraget. Vad dessa personer har för politisk förankring är i det sammanhanget helt ointressant. Om de har bedömts som de som bäst företräder de aktuella grupperna är detta det väsentliga. Sedan säger fru Mogård att det skall vara balans. Det sitter två riksdagsmän i rådets styrelse — en från det borgerliga blocket och en från det som fru Mogård kallär det socialistiska blocket. Det är möjligen en ganska bra återspegling av det förhållande som råder i riksdagen med 175 mot 175.
Herr talman! Jag hade hoppats att herr statsrådet Zachrisson helt plötsligt skulle visa gott omdöme. I stället använder han en kolossalt ohederlig debatteknik när han försöker pussla in politisk åsiktsregistrering i sam manhanget. Det var en ganska fantastisk replik. Nr 124 Jag kanske kan få fortsätta att citera vad utskottet anförde, nämligen: Tisdagen den ”Det bör självfallet vara en strävan vid utseendet av ledamöterna i 19 november 1974 samtliga tre nämnder att få en sammansättning som ger respektive nämnd allsidighet i fråga om åsiktsinriktning i förening med sakkunskap och Ang. sammansätterfarenhet av arbetsområdet.” ningen av statens I nämnden för teater, dans och musik är sju av nio ledamöter från — kulturråd vänsterhåll. Det är ett faktum. I nämnden för litteratur och folkbibliotek är sex av nio från vänsterhåll. I styrelsen är kulturarbetarna en liten och ingalunda allsidig minoritet. I nämnden för teater, dans och musik finns inte en enda arbetsgivarrepresentant för teatersidan med. Ingen kontakt har enligt uppgift tagits med Teatrarnas riksförbund. Enligt Svensk uppslagsbok betyder parlamentarisk ”i enlighet med reglerna för en rådplägande församling”. Enligt Bonniers lexikon betyder parlamentarisk nämnd ”av regeringen tillsatt nämnd bestående av riksdagsledamöter, vanl. från både regeringsoch oppositionspartier”. Jag hävdar fortfarande att en parlamentarisk nämnd från olika partier måste innebära ledamöter från fler än två partier. Paul Lindblom, som är ordförande i kulturrådets styrelse, har i en radioutsändning uttalat att hur man än sätter ihop kulturrådet, blir resultatet tokigt på något sätt. Det är en sangvinisk attityd, som jag tycker präglar också herr Zachrissons uttalanden i denna fråga. Jag tycker inte att en sådan attityd skall prägla människor i viktig beslutande ställning.
Herr talman! Bara ytterligare ett understrykande av min stora förvåning, eftersom fru Mogård nu t.o.m. går in på nämnderna och gör en politisk registrering av deras ledamöter. Nämnderna skall ju enligt riksdagens alldeles klara uttalande vara sammansatta enbart från sakkunnigsynpunkter, dvs. med hänsyn till erfarenhet och sakkunskap. Jag tror att alla är överens om att de som sitter i nämnderna har en utomordentlig sådan meritering. Fru Mogård har tydligen tänkt sig att vi i stället för en sakkunnig bedömning på detta område skall gå in för en partipolitisk bedömning av dessa ledamöter.
Herr talman! Utskottet talade om allsidighet i fråga om åsiktsinriktning. Det är möjligt att herr statsrådet inte riktigt vet vad det betyder. Grubbla på det! Kan herr Zachrisson nu helt sanningsenligt påstå att politisk hemvist icke har spelat någon roll vid sammansättningen av kulturrådets styrelse och nämnder, och vill herr statsrådet i så fall förklara för mig hur det kan komma sig att det då helt slumpmässigt blir så kolossalt stark vänsterförankring?

Herr talman! Fru Theorin har frågat mig om jag delar uppfattningen att produktkontrollnämnden bör verka aktivt och om jag är villig att ge en redovisning av de ämnen som produktkontrollnämnden hittills ingripit mot. Fru Theorin har vidare frågat mig om jag är beredd att föreslå totalförbud mot kända farliga ämnen som kadmium, bly och kvicksilver och om jag är beredd att förorda en obligatorisk deklarationsplikt till samhället av art, omfattning och behandling av det industriella avfallet. Genom den nya lagstiftning om hälsooch miljöfarliga varor som trädde i kraft den 1 juli 1973 har väsentligt ökade möjligheter skapats att ingripa mot ämnen och produkter som kan vara skadliga för människor och för miljön. De centrala bedömningar som krävs i fråga om hälsooch miljöfarliga varor åvilar produktkontrollnämnden. Den centrala löpande tillsynen över efterlevnaden av lagen och av de bestämmelser produktkontrollnämnden meddelar åvilar i första hand naturvårdsverket och arbetarskyddsstyrelsen. En viktig fråga när det gäller tillämpningen av lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor rör samordningen med arbetarskyddsslagstiftningen. De allmänna bestämmelser rörande hanteringen av en vara som meddelas av produktkontrollnämnden bör i detta sammanhang betraktas som minimikrav som skall gälla generellt. Dessa bestämmelser måste naturligtvis i många fall kompletteras med särskilda anvisningar eller föreskrifter om användningen av varan inom arbetslivet. Arbetarskyddsmyndigheterna kan med stöd av arbetarskyddslagstiftningen meddela andra eller strängare föreskrifter när så påkallas för att uppfylla arbetarskyddets krav. Detta kommer arbetsmarknadsministern att närmare utveckla i två interpellationssvar senare i dag. Jag delar självfallet uppfattningen att produktkontrollnämnden skall vara aktiv i sitt arbete. Jag vill emellertid understryka att ansvaret för samhällets kontroll av utvecklingen när det gäller såväl den yttre miljön som arbetsmiljön i första hand måste ligga på vederbörande centrala förvaltningsmyndigheter, dvs. naturvårdsverket och arbetarskyddsstyrelsen. Det ankommer alltså på dessa myndigheter att var och en inom sitt område verka för att produktkontrollagstiftningen får åsyftad effekt. Syftet med lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor är att få kontroll över hanteringen av olika varor så att inte oacceptabla risker för människor eller för miljön uppkommer. Ingripande kan ske bl.a. genom föreskrifter om försiktighetsmått, genom att särskilda villkor för hanteringen ställs upp eller — om andra åtgärder inte bedöms ge tillräckliga garantier för att en vara inte skadligt påverkar människa eller miljö — genom förbud mot att varan importeras eller används. Bland de varor produktkontrollnämnden hittills ingripit mot kan nämnas bekämpnings medel och konsumentprodukter innehållande vinylklorid samt vissa pro — Nr 124 dukter innehållande kadmium. Nämnden har vidare utsträckt den re Tisdagen den gistreringsskyldighet som gäller för bekämpningsmedel till att gälla också 19 november 1974 en rad andra, likartade produkter som används inom jordbruket och = skogsbruket. Befogenhet att totalförbjuda ett ämne har inte produktkon Ang. kontrollen av trollnämnden utan bara regeringen. Något förslag om sådant förbud har = hälsooch miljöfarinte kommit från nämnden. liga ämnen Betydande begränsningar har under de senaste åren skett av användningen av de ämnen fru Theorin nämner. Hittills har det emellertid inte varit möjligt att helt förbjuda dessa ämnen. Jag vill däremot starkt understryka att vi med kraft skall fortsätta ansträngningarna att begränsa användningen av dessa ämnen i alla situationer där de kan medföra skada på människor eller i miljön. Ett fortlöpande arbete på att reglera hanteringen av dessa ämnen pågår hos såväl produktkontrollnämnden som andra myndigheter. När det slutligen gäller frågan om obligatorisk deklarationsplikt av industriellt avfall delar jag uppfattningen om angelägenheten av att samhällsorganen får tillgång till uppgifter om mängd, art och ursprung av sådant miljöfarligt avfall som finns hos olika företag. Detta har också föreslagits av den särskilda arbetsgrupp rörande avfallsfrågor som arbetat inom jordbruksdepartementet och vars förslag läggs fram i dag.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation angående kontrollen av hälsooch miljöfarliga ämnen. Bakgrunden till interpellationen är de problem i arbetsmiljön som har aktualiserats under senare tid. Allvarliga risksituationer har uppstått på många arbetsplatser, där kända risker har funnits men där kontrollen från företag och myndigheter är otillfredsställande och där bristen på konkreta åtgärder har skapat allvarliga situationer. Många arbetare känner sig djupt oroliga när de upptäcker allt fler hälsorisker i sin arbetsmiljö. Antalet kemiska preparat och giftämnen ökar med flera tusen årligen. Forskarna vet alltför litet om hur människan påverkas av de sammantagna effekterna av kemiska ämnen och andra miljörisker. I växande utsträckning uppstår nya problem som hör samman med de kemiska ämnenas långtidseffekt. Ett uppseendeväckande exempel är vinylkloriden, aktualiserad av arbetarna vid KemaNord i somras, ett annat är flygbränslet MC-77, men flera liknande risker finns i dag vitt spridda i arbetsmiljön. Det är självfallet helt oacceptabelt om arbetarna och samhället får kunskap om riskerna i ett så sent skede att skadorna redan är allvarliga. Därför noterar jag med tillfredsställelse att jordbruksministern delar min uppfattning om angelägenheten av att samhället får tillgång till uppgifter om mängd, art och ursprung av sådant miljöfarligt avfall som finns hos olika företag. Den i riksdagen tidigare aktualiserade frågan om deklarationsplikt för företagen kan därmed vara på väg mot sin lösning. 145 Cancerexpertis från hela världen har varit samlad i Rom i somras. Där kunde man konstatera allt fler cancereffekter av de kemiska ämnena —- upp till 90 procent orsakade av kemiska ämnen är en siffra som har nämnts. Ett påvisat samband finns mellan cancerformen angiosarkom i levern och exposition för vinylklorid. Detta ligger naturligtvis bakom Fabriksarbetareförbundets krav på ett gränsvärde satt till 0 för vinylklorid. Arbetarskyddsstyrelsen har fixerat det nya värdet till I ppm, dvs. 1 liter gas eller ånga per miljon liter luft. Det är praktiskt taget 0. Som jag framhållit i interpellationen har samhället genom den nya lagen om hälsooch miljöfarliga varor fått en unik möjlighet att stoppa flödet av nya produkter med skadliga eller okända effekter på människans hälsa och miljö. Vid den lagens antagande fastslog också riksdagen att blotta misstanken om skaderisker skulle vara tillräcklig grund för ett ingripande och att det måste åligga producenten att, så långt det på vetenskapens nuvarande ståndpunkt är möjligt, bevisa att misstanken är ogrundad — den s.k. omvända bevisbördan. Denna lag skall naturligtvis ses sammantagen med arbetarskyddslagen, där skyddsombuden ges vidgad rätt att vid behov stänga en arbetsplats som är farlig för arbetstagarens hälsa. Men värdet i de nya lagarna ligger naturligtvis helt i hur de tilllämpas. Vi har i den offentliga debatten kunnat följa hur skyddsombuden på olika håll i landet använt sin rätt enligt arbetarskyddslagen, men när det gäller produktkontrollnämnden, som har att pröva tillämpningen av lagen om hälsooch miljöfarliga varor, har ingripandena inte varit särskilt många — man torde kunna säga att de varit få. Såvitt mig är bekant har man över huvud taget inte ingripit mot någon produkt på blotta misstanken om dess skadeeffekter. Förklaringen till detta kan naturligtvis vara brist på resurser, men det bör i så fall enligt mitt förmenande föranleda åtgärder från regeringens sida. Problemet är också avgränsningen för tillsynsmyndigheterna. Tillsynen är splittrad på länsstyrelser och hälsovårdsnämnder å den ena sidan och yrkesinspektörer å den andra. Här finns uppenbart ett behov av klarare riktlinjer för de olika ansvarsområdena. Herr talman! Jag har i min interpellation påpekat att värdet av den nya lagen ligger i hur den tillämpas. Om tillsynsmyndigheten anser att lagen genom sin blotta existens är tillräcklig för att avskräcka tillverkare från att utveckla miljöfarliga produkter — något som i och för sig framstår som ytterst naivt — så blir möjligheterna att förbjuda en vara på enbart misstankar i det närmaste värdelösa. Det finns i dag en serie kända mycket giftiga ämnen, exempelvis tungmetallerna kvicksilver, bly och kadmium där visserligen gränsvärdena har sänkts i de senaste anvisningarna men där man hittills inte ansett sig kunna gå på ett totalförbud. Kadmium förekommer i naturen, och en viss belastning drabbar människan under hela livet, men det är ett kroppsfrämmande ämne som upplagras i kroppen — i njurarna — och utsöndras mycket långsamt. Människor som utsätts för extra kadmiumdoser i sitt arbete under åratal når lätt en kritisk nivå i form av uttalade njurskador. Man kan utsättas för Nr 124 höga kadmiumhalter under många år utan att märka något. Men har Tisdagen den man väl fått en kadmiumförgiftning går den praktiskt taget inte att häva, 19 november 1974 då den biologiska halveringstiden ligger vid hela 30 år. gir ok Min första fråga till jordbruksministern gällde om produktkontroll Ang. kontrollen av nämnden bör verka aktivt, och vi är som jag till min glädje kan notera hälsooch miljöfaröverens om att så bör ske. Jag vill gärna ge en motivering till vad jag liga ämnen menar med ett aktivt ingripande från produktkontrollnämnden, och jag begränsar mig i huvudsak till kadmiumförekomsten. I ett forskningsarbete på grafiska forskningslaboratoriet, som kommer att redovisas senare, har man arbetat med att undersöka bl.a. kadmiumförekomsten i grafisk film. Vi kan av materialet finna att kadmium ingår i grafisk film med 100 mg per m”. Beräknat på förbrukningen av grafisk film i samhället har man grovt uppskattat utsläppen i miljön av kadmium till 50 kg per år. Kadmium förekommer också i röntgenfilm som används på våra sjukhus, uppskattningsvis i ungefär samma omfattning. Nu finns det på marknaden både grafisk film och röntgenfilm som inte innehåller kadmium. Självklart, menar jag, bör det åvila produktkontrollnämnden att via bestämmelser ingripa mot den onödiga förekomsten av kadmium i grafisk film och röntgenfilm. Kadmium ingår också i plastfärger och plastvaror, exempelvis i leksaker och plasthinkar, framför allt i färgerna gult, rött och orange men också i emaljfärg som används i ”miljöfärgade” kylskåp och spisar. Även om kadmium är väl inneslutet i dessa produkter så uppstår ökade risker under tillverkningsprocessen för arbetarna liksom vid förbränningen av den förbrukade varan. Blå plastvaror innehåller inte kadmium — vi kan säkerligen klara oss utan plastvarorna i färgerna gult, rött och orange. Förekomsten av kadmium i dessa produkter är helt onödig och bör kunna bli föremål för aktivt ingripande av produktkontrollnämnden. Principen bör vara att ta bort de onödiga, farliga ämnena i stället för att normera utsläppen. Genom en serie artiklar, framför allt i fackförbundspressen, kan man konstatera att det finns en hel del medel i marknaden som är omärkta eller märkta på främmande språk och där inte riskerna framgår av någon märkning. Ett sådant ämne som påtalats hos produktkontrollnämnden är Corium 50, som används vid rengöring av rör. I informationshandboken för detta ämne talar man om den starkt koncentrerade kemiska sammansättningen och dess effektivitet på grund av den exotermiska reaktionen. ”Det innehåller ett häpnadsväckande kemiskt ämne som faktiskt värms upp när det kommer i kontakt med vatten. Detta leder till att vilket stopp som helst bokstavligen smälter bort.” Ja, vilket stopp kan motstå 96 procentig svavelsyra? Corium 50 måste som rensningsmedel anses klart olämpligt med tanke på de hälsorisker och korrosionsrisker som föreligger. Här borde, som jag ser det, produktkontrollnämnden via anvisningar gå in och begränsa 147 användningen av ett sådant preparat. Även om svavelsyra inte kan förbjudas som produkt bör produkten Corium 50 kunna förbjudas för det användningsområde den säljs för. Den säljs till industrier, sjukhus, fastighetsskötare och rörmokare som rensningsmedel för avlopp. Här som i så många andra fall är det de anställdas fackliga organisation — Fastighetsanställdas förbund — som först uppmärksammat ämnet och påtalat dess olämplighet. Av svaret på min fråga om jordbruksministern är beredd föreslå totalförbud finner jag att det hittills inte varit möjligt att helt förbjuda dessa ämnen. Viss onödig användning av sådana kända och farliga ämnen bör kunna förbjudas även om man inte finner sig kunna totalförbjuda ämnena som helhet. Det framgår av jordbruksministerns svar att totalförbud åligger endast regeringen. I 7 § lagen om hälsooch miljöfarliga ämnen sägs att Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer kan förbjuda hantering eller import av miljöfarlig vara av visst slag. Något förslag om sådant förbud har inte kommit från nämnden. Mina frågor till jordbruksministern blir då: 1. Ärjordbruksministern beredd ge produktkontrollnämnden generellt bemyndigande eller bör produktkontrollnämnden för varje enskilt ämne eller för delanvändning av ett ämne begära ett sådant bemyndigande? 2. Delar jordbruksministern min uppfattning att ett aktivt ingripande mot onödig förekomst av ett ämne som inte ansetts kunna totalförbjudas bör kunna ske från produktkontrollnämndens sida? I interpellationen har jag bett jordbruksministern att ge en redovisning av de ämnen som produktkontrollnämnden hittills har ingripit mot. Såvitt mig är bekant har det enbart gällt bekämpningsmedel och konsumentprodukter som innehåller vinylklorid, och produktkontrollnämndens ingripande har skett efter påskyndande från arbetarskyddsstyrelsen. I dagarna har dock produktkontrollnämnden också ingripit mot vissa produkter som innehåller kadmium. Förklaringen till att man endast ingripit mot dessa ämnen kan vara oklarheten om huruvida man har bemyndigande att utfärda totalförbud eller inte. Också därför är ett klargörande från jordbruksministern viktigt att få. Ingripandet mot kadmium i vissa fall gäller, om jag är riktigt underrättad, de kadmiumhaltiga silverloden som arbetarskyddsstyrelsen begärt ingripande emot först via giftnämnden och sedermera via produktkontrollnämnden. Bakgrunden är att kadmiumoxid är giftklassad och därför märkt enligt föreskrifter. Men metallen kadmium är inte giftklassad och kadmiumlod är därför inte märkta. Vid användning av kadmiumlod, dvs. vid lödning, bildas det i viss utsträckning kadmiumoxidrök genom förångning. Ångan reagerar i luften omedelbart till en finkornig rök av kadmiumoxid och tillförs lungorna vid inandning. Härav framgår att lagen om hälsooch miljöfarliga ämnen inte helt täcker den omvandling till giftigt ämne som sker av en metall som inte är klassad som gift. Ett annat exempel kan ges. Haloner kallas vissa eldsläckningsmedel som innehåller klorerade och fluorerade kolväten. Vid kontakt med elden — Nr 124 kan dessa medel under vissa omständigheter bilda fosgen, som är en Tisdagen den mycket giftig stridsgas. Detta täcks inte heller av lagen i dess nuvarande 19 november 1974 utformning. rost Ett sätt att täcka in den omvandling som sker är att i 1§ lagen om Ang. kontrollen av hälsooch miljöfarliga ämnen efter andra stycket tillföra följande stad = hälsooch miljöfargande: liga ämnen ”Vad ovan sagts med tillämpning i fråga om gift eller vådligt ämne skall även gälla annat ämne som vid användning av nämnda produkter omvandlas till gift eller vådligt ämne.” Min fråga är om jordbruksministern är beredd att föreslå en sådan ändring. Slutligen, herr talman, noterar jag med tillfredsställelse att jordbruksministern och jag är helt ense om att alla ansträngningar måste göras för att begränsa användningen av kemiska ämnen i alla de situationer där de kan medföra skada på människor eller i miljön. De nya lagarna har varit i tillämpning förhållandevis kort tid. Vissa brister har påvisats, men med den uttalade ambitionen från jordbruksministerns sida hyser jag förhoppningen att vad som på sina håll har kallats för hasarden med arbetskraften snart effektivt skall vara stoppad.
Herr talman! Jag har med glädje fäst mig vid vad som står i jordbruksministerns svar om att produktkontrollnämnden skall vara aktiv. Jag vill nu späda på med ytterligare en fråga, nämligen vad denna aktivitet skall ta sig för uttryck. När miljökontrollutredningen en gång i världen utredde dessa frågor talade våra vetenskapliga experter om för oss att det var möjligt, alltså inte alls oöverkomligt svårt, att göra upp en lista på de typer av ämnen som man i första hand borde inrikta sig på att kontrollera, alltså inte en rad speciella kemiska ämnen utan typer av ämnen. En kemist kan nämligen i någon mån se på ett ämne om det är risk för att det kan framkalla cancer eller inte. Vi hoppades då och uttryckte även den förhoppningen i utredningen att vi skulle få en sådan lista, så att man hade någonting som man kunde rätta sig efter och som forskningen i första hand skulle kunna inrikta sig på. Då riskerade man inte att utlämnas till ämnen om vilkas farlighet man fick en uppfattning först när man såg dem i rubriker över notiser om dödsfall, utan man kunde ligga före den utvecklingen. Såvitt jag vet har emellertid inte den listan eller något liknande ännu kommit fram, och därför vill jag nu höra om jordbruksministern har några synpunkter på vad produktkontrollnämnden eventuellt borde göra i det avseendet.
Herr talman! Först och främst skall man väl här konstatera - som 149 fru Theorin också gjorde — att detta är en relativt ny lagstiftning. Den har varit i kraft sedan den 1 juli 1973. Det är också en lagstiftning på ett i och för sig nytt område. Jag var för någon vecka sedan med på ett miljöministermöte i Paris, där miljöministrarna inom OECD-länderna träffades och där det föreslogs ett aktionsprogram för miljövården inom OECD-området. Där tog man bl.a. upp just denna typ av frågor och uttalade i en rekommendation önskvärdheten av att de övriga länderna fick en produktkontrollagstiftning som överensstämmer med den som vi har här i Sverige. Vi har varit först med denna lagstiftning. Det är bara Japan och Schweiz som också har fått samma typ av lagstiftning. Detta gör att vi i nuvarande skede får dra hela lasset när det gäller att bemästra svårigheterna, alltså att dra i gång hela verksamheten, bygga upp en organisation för den och komma till rätta med hela underlaget som behövs för att fatta de beslut som man i och för sig önskar fatta. Självfallet har väl inte heller produktkontrollnämnden ännu på den korta tid som den har funnits till hunnit hitta sin definitiva form för arbetet, och inte heller har den hunnit få de resurser som är önskvärda och nödvändiga för att kunna arbeta fullt effektivt. Jag gör denna inledande reservation därför att jag tycker den är både rimlig och naturlig. Fru Theorins frågor gäller i mycket hög grad just arbetsmiljösidan, bl.a. en fråga om hur man från arbetarskyddsstyrelsens sida skall tillämpa lagstiftningen, vidta åtgärder och utfärda bestämmelser för att skapa effektivitet i arbetet som har med arbetsmiljön att skaffa. Eftersom arbetsmarknadsministern också kommer att svara på några sådana frågor här i dag tänker jag inte fördjupa mig i den sidan av problemet, utan den kommer han att ta upp i sitt interpellationssvar. Men fru Theorin ställde ett par direkta frågor som jag tycker att jag här bör svara på. Hon frågade om man kan överväga att produktkontrollnämnden får ett mera generellt bemyndigande att ingripa med förbud. Sakläget i dag är ju att förbud bara kan utfärdas av regeringen. Jag kan emellertid mycket väl tänka mig att överväga att ge utrymme för större möjligheter till generella ingripanden, om detta medverkar till att underlätta och effektivisera hanteringen. Vidare frågade fru Theorin om jag anser att produktkontrollnämnden bör ingripa mot onödig förekomst av giftiga ämnen, och på den frågan vill jag svara ett klart ja. Hela andemeningen i mitt svar var att vi skall fortsätta att arbeta för att begränsa förekomsten av giftiga ämnen i miljön, i produkter och i alla de sammanhang där de kan vara till skada för människor och miljö. Fru Anér frågade om jag visste vad som hade hänt med den lista som utredningen hade uttalat önskemål om att få till stånd och som skulle uppta de ämnen som man över huvud taget skulle kunna överväga att direkt förbjuda. Enligt vad jag har fått veta var experterna mycket tveksamma när det gällde möjligheterna att åstadkomma en sådan lista. Det behövdes, menade de, ett mer konkret underlag än vi för närvarande har för att kunna göra upp en lista över de ämnen som generellt skulle Nr 124 kunna förbjudas. Men här liksom på detta område i övrigt gäller väl Tisdagen den att man genom forskning och annan verksamhet i sammanhanget kan 19 november 1974 komma sanningen närmare och därmed hela tiden kan skärpa tillämp: — ningen av bestämmelserna och begränsa förekomsten av för människor = Ang. kontrollen av och miljö farliga ämnen i de varor vi producerar och konsumerar. hälsooch miljöfarliga ämnen
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den klart positiva inställning som jordbruksministern givit uttryck för i svaren på mina två första frågor om bemyndigande och om produktkontrollnämndens ingripande mot onödig förekomst av ett ämne, som inte ansetts kunna totalförbjudas. Jordbruksministern sade att det finns en hel del problem som skär över arbetarskyddslagen. Det är uppenbart att det är så. Jag påpekade också i mitt tidigare inlägg att det kan uppstå svårigheter på grund av att avgränsningarna i ansvarsområden inte är tillräckligt klara. Jag skall exemplifiera detta något. När det gäller Corium 50, det ämne som till 96 procent består av svavelsyra, är det arbetarskyddsstyrelsen som begärt produktkontrollnämndens ingripande, eftersom ämnet i huvudsak säljs till ensamförbrukare och därmed inte faller under arbetarskyddslagens tillämpningsområde. Enligt arbetarskyddsstyrelsens bedömning bör det vara produktkontrollnämndens sak att ingripa med anvisningar. Jag tror att en klarare avgränsning av arbetsområdena skulle vara en hjälp även för produktkontrollnämnden. Jag skulle också vara tacksam för svar på den tredje frågan jag ställde till jordbruksministern, nämligen om jordbruksministern är beredd att föreslå en ändring i lagen, så att denna skulle komma att omfatta även det fall då ett icke giftigt ämne omvandlas till ett giftigt. Även om lagstiftningen på arbetsmiljöns område är relativt ny och även om vi i Sverige i detta fall som i många andra står främst på barrikaderna är de av riksdagen stiftade lagarna — detta vill jag gärna understryka — så viktiga redskap för ansvariga myndigheter och tillsynsmyndigheter att de inte får uppfattas som skenlagar. Självfallet har lagarna ingen funktion om inte människorna använder sig av dem. Vi har kunnat märka att lagen om skyddsombudens rätt fått till resultat en aktiv medverkan från människorna på arbetsplatserna. Det är oerhört viktigt att så sker. Den oro på arbetsplatserna vi upplever tror jag bara är toppen på ett stort isberg av bekymmer som kommer att uppstå på grund av de kemiska ämnena. 80 procent av alla skador till följd av kemiska ämnen uppkommer i arbetsmiljön. Det är människan i arbetsmiljön som i första hand drabbas. Och lagarna skall naturligtvis uppfattas som ett redskap för ansvariga myndigheters aktivitet när det gäller att skydda människorna. Jag har tolkat jordbruksministern så att vi är eniga på den punkten.

Herr talman! Herr Henrikson har frågat mig, om jag är beredd att lämna en redogörelse för min syn på vissa frågor rörande ökat skydd mot hälsofarliga ämnen i arbetslivet. Vidare har herr Henrikson frågat, när arbetsmiljöutredningen beräknas slutföra sitt arbete och om de frågor som upptagits i interpellationen kommer att bli föremål för förslag. Herr Henrikson har slutligen frågat mig, om jag är beredd att medverka till att — därest arbetsmiljöutredningens förslag kommer att dröja — de frågor som upptagits i interpellationen kan bli behandlade med förtur. Jag vill först göra den allmänna deklarationen att regeringen kommer att lägga in hela sin kraft på att i samverkan med parterna på arbetsmarknaden förbättra miljön i arbetslivet. Ingen möda får sparas i strävandena att åstadkomma riskfria och hälsosamma arbetsplatser. Därtill måste samverkansformerna i arbetslivet utvecklas så, att psykiska hälsorisker och utstötningsprocesser motverkas. De steg som redan tagits i denna riktning i och med 1973 års arbetsmiljöreform, lagen om fackliga förtroendemän och trygghetslagstiftningen visar på våra strävanden. Om jag därefter går över till att beröra de konkreta frågorna i interpellationen, så har herr Henrikson inledningsvis tagit upp frågan om arbetsgivarens ansvar och åligganden vid införande i arbetsprocessen av nya medel och metoder. Arbetsgivarna har ett klart ansvar för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, inte bara vid införandet av nya medel och metoder i arbetsprocessen utan över huvud taget. Detta framgår klart av arbetarskyddslagen även i dess nuvarande utformning. Ett sådant ansvar kommer också till uttryck i lagen om hälsooch miljöfarliga varor som trädde i kraft den 1 juli 1973. Grundregeln i denna lag innebär att den som hanterar eller importerar hälsooch miljöfarlig vara skall vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka att varorna får skadliga verkningar. Sedda tillsammans innebär dessa regler att arbetsgivaren har att kartlägga verkningarna av de medel som hanteras i arbetsprocessen och att vidta de skyddsåtgärder som behövs. Arbetsmiljöutredningen arbetar intensivt med att utarbeta förslag till en ny lag om arbetsmiljön. En viktig fråga i det sammanhanget är samordningen mellan arbetarskyddslagstiftningen och produktkontrollagstiftningen. Lagen om hälsooch miljöfarliga varor har sin tillämpning såväl på omgivningsmiljön som på arbetsmiljön, såsom har framgått av det svar som jordbruksministern tidigare har lämnat. Vi har ännu inte nått upp till de intentioner som lagen ger uttryck för när det gäller kunskap om och kontroll av alla de nya ämnen och varor som finns i vår arbetsmiljö. Man skall minnas att lagen är ny och att vi befinner oss i ett uppbyggnadsskede som tar sin tid. I det fortsatta arbetet är det viktigt att myndigheterna får tillgång till den information som finns hos importörer och fabrikanter och utifrån detta material kan bedöma hur ett ämne eller en vara bör introduceras och hanteras i vårt arbetsliv. Denna successivt skärpta attityd måste växa fram samtidigt som vi förstärker våra resurser för forskning och tillsyn. Jag vill erinra om att jag i min dåvarande egenskap av jordbruksminister i propositionen om produktkontrollagstiftningen framhöll att man vid den kommande revisionen av arbetarskyddslagstiftningen får ta upp frågan, om det behövs någon ändring när det gäller tillämpningsområdet för lagen. Jag betonade också att det kan bli anledning att se över frågan om produktkontrollens organisation i det sammanhanget. Som en andra punkt i interpellationen har herr Henrikson tagit upp frågan om utformningen av instruktioner till personalen. Arbetsgivarna skall se till att de anställda informeras om aktuella skyddsfrågor. Arbetsgivarna skall också meddela skyddsföreskrifter och instruktioner. Av stor betydelse i detta sammanhang är de skyddsanvisningar som arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av arbetarskyddslagen. Jag vill här erinra om de personaloch andra resursökningar som arbetarskyddsmyndigheterna fått under de senaste åren, vilket möjliggjort en avsevärd ökning av anvisningsarbetet. Som exempel kan jag här nämna de nya anvisningarna med hygieniska gränsvärden för ca 150 olika ämnen. Listan över dessa gränsvärden innebär i fråga om en lång rad ämnen skärpta krav när det gäller luftföroreningar på arbetsplatserna. Vinylkloriden, som herr Henrikson nämnt i interpellationen, är med bland de ämnen där kraven skärps avsevärt. Beträffande flygbränslet MC 77 utreder arbetarskyddsstyrelsen för närvarande de misstänkta fallen, och även inom försvaret pågår omfattande undersökningar. Såväl arbetarskyddsstyrelsen som försvarets förvaltningsmyndigheter avser att inom den närmaste framtiden meddela särskilda föreskrifter i denna fråga. Själv bedömer jag informationsfrågorna som mycket angelägna. Jag syftar då på både information om forskningsoch utredningsresultat och arbetet med att ta fram och sprida kännedom om nya arbetarskyddsanvisningar. Det är viktigt att vi vid sidan av de officiella arbetarskyddsanvisningarna kan ge ut informationsmaterial som är mera lättillgängligt för såväl skyddsombud som de anställda i det dagliga arbetet. Herr Henrikson har också frågat efter min syn på frågan om utprovning och kontroll av behövlig skyddsutrustning. Här vill jag som min mening framhålla att grundregeln bör vara att förhållandena på en arbetsplats så långt det över huvud taget är möjligt skall vara sådana att personlig skyddsutrustning inte skall behövas. I de fall där sådan utrustning ändå måste användas är det självfallet av stor vikt att arbetstagarna också använder sig av den. Erforderlig utrustning skall tillhandahållas av arbetsgivaren. Utprovningen och kontrollen av utrustningen övervakas av arbetarskyddsstyrelsen, som givit anvisningar härom. Det första kravet som måste ställas på personlig skyddsutrustning är givetvis att den skyddar mot de faror den är avsedd för. Det är emellertid enligt min mening också viktigt att man försöker minska det obehag som användande av personlig skyddsutrustning kan medföra. Arbete på detta område pågår inom arbetarskyddsstyrelsen. Den fjärde punkten herr Henrikson tar upp i interpellationen gäller arbetslokalers utformning och utrustning i fråga om evakuering och luftkonditionering liksom fortlöpande kontroll av dessa lokaler. Allmänna bestämmelser om arbetslokalers utformning, bl.a. i fråga om ventilation, meddelas av statens planverk i Svensk byggnorm. Denna håller för närvarande på att revideras, ett arbete i vilket arbetarskyddsstyrelsen deltar. Regler när det gäller punktutsugning på maskiner etc. meddelas av arbetarskyddsstyrelsen. Yrkesinspektionen har självfallet möjlighet att ingripa direkt i enskilda fall när det behövs för att tillse att arbetslokaler håller måttet i dessa avseenden. Jag vill också erinra om de skärpta regler som införts fr.o.m. i år och som innebär att yrkesinspektionen under medverkan av de anställda skall förhandsgranska arbetslokaler. De frågor herr Henrikson här tar upp är av utomordentligt stor betydelse. Det är självfallet ett elementärt krav att den luft man andas är så ren och fri från skadliga föroreningar som det över huvud taget är möjligt. Arbetsgivaren har en primär skyldighet att via instrument m.m. kontrollera luften i arbetslokalerna. Arbetarskyddsverket har därtill möjlighet att av arbetsgivaren kräva att särskilda undersökningar av luftförhållandena skall ske. Bestämmelser härom har utfärdats när det gäller damm som kan förorsaka silikos. Inom kort kommer styrelsen att utfärda nya föreskrifter för t.ex. asbest och styren. Av stor betydelse i detta sammanhang är också en regel i arbetarskyddskungörelsen — ny sedan den 1 januari 1974 — som innebär att skyddsombud kan begära undersökning av exempelvis luftförhållandena. Sker inte detta har skyddsombudet rätt att påkalla ingripande av yrkesinspektionen. När det gäller herr Henriksons fråga om företagshälsovårdens organisation vill jag erinra om de överenskommelser som finns mellan arbetsmarknadens parter. Mot bakgrund av de ändringar i arbetarskyddslagen som trätt i kraft den 1 januari 1974 och som bl.a. innebär ett vidgat inflytande för de anställda när det gäller utformningen av arbetsmiljön pågår för närvarande överläggningar mellan LO och SAF om en revision av den centrala överenskommelsen i dessa frågor. Även arbetsmiljöutredningen kommer att behandla företagshälsovården. I avvaktan härpå är jag inte beredd att ta någon ståndpunkt i frågan. När det gäller frågan om när arbetsmiljöutredningen kan beräknas avsluta sitt arbete vill jag svara att vi väntar utredningens slutbetänkande vid årsskiftet 1975-1976. Avsikten är att anordna en arbetsplatsremiss på samma sätt som gjordes med utredningens första betänkande. De frågor herr Henrikson tagit upp i sin interpellation kommer att behandlas av arbetsmiljöutredningen. Utredningen kommer också att ta upp en rad andra frågor, exempelvis arbetstidens förläggning, psykosociala problem i arbetsmiljön m.m. Det är av väsentlig betydelse att alla dessa frågor prövas i ett sammanhang, inte minst i samband med den arbets platsremiss som avses komma till stånd. Mot denna bakgrund och med hänsyn till den relativt korta tid som återstår innan arbetsmiljöutredningens slutbetänkande beräknas föreligga anser jag det vore olyckligt att nu bryta ut vissa frågor. Hela arbetet är så viktigt att det har förtur i vår allmänna reformplanering. Låt mig slutligen ge några synpunkter på det skede av arbetsmiljöns reformering där vi just nu befinner oss. Liksom på andra områden dit reformverksamheten och intresset koncentrerats kan det förefalla som om problemen tilltar i omfattning när vi griper oss an med att lösa dem. Det är uttryck för att uppmärksamheten successivt skärps och att tidigare inte upptäckta brister bringas i dagen. Men det står samtidigt helt klart att vi genom de organisatoriska reformer som följde av arbetsmiljöutredningens arbete i en första etapp gett fart och kraft åt ett omfattande konstruktivt skyddsarbete ute i arbetslivet. När massmedia rapporterar att ett skyddsombud ingripit på en arbetsplats och stoppat ett pågående arbete för att därigenom få rättelse så motsvaras det regelmässigt av tiotals och hundratals andra arbetsplatser där åtgärder vidtagits och rättelser kommit till stånd i mindre dramatiska former. Själva det förhållandet att skyddsombudens ställning förstärkts och att de i nödfall även kan stoppa ett arbete driver fram en intensivare och mer långi siktig skyddsverksamhet än vi varit vana vid. När nu med stöd av arbetarskyddsfonden forskningen tillförs nya resurser så har det också mycket betydande verkningar på sikt. Vår kunskap om riskerna i arbetslivet och om vägarna att avlägsna dem vidgas. När nu en omfattande utbildning på hela arbetsmiljöområdet kommer till stånd bland skyddsombuden så innebär det att mängder av ny kunskap förs ut till dem som direkt kan påverka arbetsmiljön. När därför herr Henrikson frågar om min syn på dessa frågor så är jag optimistisk. Om jag ställer samman vad vi redan erfarit i fråga om en breddad bas för arbetsmiljöarbetet ute i företagen med pågående arbete att skapa en ny arbetsmiljölag och fördjupade former för de anställdas inflytande i företagen så bör det enligt min mening leda till att vi kommer att kunna skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om vissa åtgärder för att minska hälsoriskerna i produktionen. På en del punkter har jag redan svarat herr Hermansson genom svaret till herr Henrikson, men herr Hermansson ställer fyra konkreta frågor. Inledningsvis frågar herr Hermansson om regeringen avser att skärpa tillämpningen av lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor så att arbetsgivarna måste bevisa att såväl gamla som nya ämnen är ofarliga innan de får användas på arbetsplatserna. Grundregeln i lagen om hälsooch miljöfarliga varor innebär att den som hanterar eller importerar hälsooch miljöfarlig vara skall vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka att varorna får skadliga verkningar. Den nya lagen gäller vid sidan av arbetarskyddslagen. Det betyder att sådana allmänna restrik tioner för användning av produkter som utfärdas med stöd av den nya lagen av arbetarskyddsmyndigheterna skall läggas till grund för deras bedömning och betraktas som minimikrav som under alla omständigheter måste uppfyllas. Arbetarskyddsmyndigheterna kan med stöd av arbetarskyddslagstiftningen meddela andra och strängare regler när det behövs för att uppfylla arbetarskyddets krav. Som jag redan nämnt i mitt svar på herr Henriksons interpellation angående ökat skydd mot hälsofarliga ämnen är det av stor vikt att få belyst samordningen mellan produktkontrollagstiftningen och arbetarskyddslagstiftningen. Herr Hermansson har vidare frågat om jag vill ta initiativ till en ytterligare sänkning av de hygieniska gränsvärdena så att ingen skada på arbetaren uppkommer under ett helt yrkesverksamt liv. Arbetarskyddsstyrelsen har nyligen gett ut en lista över hygieniska gränsvärden. Den innebär väsentliga ändringar i flera avseenden. Äldre gränsvärden hade formen av en rekommendation. De nya värdena har fått formen av en med stöd av arbetarskyddslagen meddelad anvisning. Den nya listan upptar ett betydligt större antal ämnen — ca 150 i stället för tidigare ca 75. Den innebär också i fråga om en lång rad ämnen betydligt strängare krav än tidigare. I dessa nya anvisningar tas också särskilt upp sådana ämnen som är cancerframkallande. Vissa ämnen har totalförbjudits medan andra får användas endast enligt anvisningar från yrkesinspektionen. De nya gränsvärdena har satts så att arbetstagarna skall vara skyddade mot skador och besvär. Utgångspunkten har här varit att detta skall gälla även för långvarigt arbete, dvs. för ett helt arbetsliv. Samtidigt måste man emellertid hålla i minnet att den individuella variationen i känslighet är stor. Särskilt stor är denna skillnad givetvis när det gäller risk för allergi. Det ligger i sakens natur att personer med en utvecklad allergi för ett ämne ej bör utsättas för detta ämne. Vi följer dessa frågor med stor uppmärksamhet. Arbete pågår för att få fram gränsvärden för ytterligare ämnen liksom för andra arbetsmiljöfaktorer såsom buller, belysning, klimat etc. Självfallet bör inte heller de nu gällande gränsvärdena betraktas som slutgiltiga utan är föremål för kontinuerlig prövning. Herr Hermansson har i samband härmed också frågat mig om jag vill ta initiativ för att ge gränsvärdena en sådan juridisk status att de är ovillkorligen bindande. Jag har redan nämnt att de nu gällande värdena har fått formen av en arbetarskyddsanvisning. Det innebär bl.a. att när yrkesinspektionen i sin tillsynsverksamhet förelägger en arbetsgivare att vidta åtgärder för att sänka halten av luftföroreningar så sker detta med stöd av den nya anvisningen. Därmed blir gränsvärdet juridiskt bindande för arbetsgivaren. Om denne inte rättar sig efter yrkesinspektionens föreläggande kan vite eller straffpåföljd komma i fråga. Herr Hermansson har vidare frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att arbetsmiljöfonderna omedelbart skall användas och för en sådan ändring av reglerna att de anställdas fackliga organisationer ges en ovillkorlig rätt att bestämma över fondmedlens användning. Bestämmelserna har utformats så att företagen normalt kan utnyttja avsättningen till arbetsmiljöfonderna för arbetsmiljöförbättrande åtgärder redan från den 1 januari 1975. Regeringen har gett arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att inom vissa ramar besluta om avsatta medel. Uppdraget gäller byggnadsoch markarbeten i Sverige som påbörjas efter ingången av år 1975 samt anskaffning av maskiner och andra inventarier som levereras efter samma tidpunkt. Det sagda innebär att investeringarna kan komma i gång mycket snabbt. Utbetalning av fondmedlen från riksbanken till företagen kan ske tidigast den 1 juli 1975. När det gäller förfoganderätten över fondmedlen vill jag framhålla att de anställda har ett avgörande inflytande över medlens användning. För att medlen skall få utnyttjas krävs att företagets ansökan tillstyrkts av en majoritet bland arbetstagarsidans ledamöter i skyddskommittén eller företagsnämnden. En investering kan alltså inte komma till stånd utan att de anställda godkänt den. Jag är för min del helt övertygad om att de anställda kommer att bevaka sina intressen på ett sätt som innebär ett effektivt utnyttjande av fonderna. Herr Hermansson har slutligen frågat mig om jag anser att företagshälsovården bör underställas landstingens huvudmannaskap och med kontroll av de arbetande över företagshälsovårdens utformning. Jag vill, precis som jag gjorde till herr Henrikson, erinra om den överenskommelse på företagshälsovårdens område som finns mellan parterna på arbetsmarknaden. Dessutom kommer arbetsmiljöutredningen att behandla frågan om företagshälsovård. I avvaktan härpå är jag inte beredd att ta någon ståndpunkt i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för det utförliga svar som han har lämnat på min interpellation. Innan jag övergår till att något kommentera svaret kan jag anknyta till vad herr Bengtsson inledningsvis deklarerar, att regeringen kommer att lägga in hela sin kraft på att i samverkan med parterna på arbetsmarknaden förbättra miljön i arbetslivet. Det är, herr Bengtsson, en deklaration som naturligtvis förpliktar. Jag utgår ifrån att den successivt kommer att följas av konkreta åtgärder för att åvägabringa bättre förhållanden på våra arbetsplatser. Såsom jag framhållit i interpellationen framstår självklart arbetsmiljöfrågorna som utomordentligt viktiga. De måste därför ägnas all den uppmärksamhet som är möjlig. Kemiska preparat av de mest skilda slag förekommer i produktionen, och jag har en känsla av att det sker i ökad omfattning. Naturligtvis är många av de här preparaten ofarliga för människan, medan andra bevisligen kan äventyra hälsan och leda till mycket allvarliga verkningar. Skälet till att jag riktat mig till statsrådet Bengtsson är de mycket uppmärksammade förgiftningsfallen vid Saab-Scania i Linköping. Eftersom undersökningar rörande verkningarna av reabränslet MC 77 och av andra bränslen som varit aktuella i sammanhanget för närvarande pågår, dels genom Metallindustriarbetareförbundets och LO:s försorg, dels inom yrkesinspektionen, avser jag inte att diskutera frågan mera konkret. I interpellationen har jag tagit upp ett antal punkter som det finns anledning att uppehålla sig vid. Den första handlar om arbetsgivarens ansvar och åligganden vid införande av nya medel i arbetsprocessen. I det aktuella fallet förefaller det vara betydande brister när det gäller tillämpningen. Jag betraktar det som helt otillfredsställande att man kan —- såsom har skett — nöja sig med att hänvisa till läkares bedömning och därmed anse sig vara befriad från att även på annat sätt pröva och kontrollera. Här har det inom loppet av några få år och inom en begränsad grupp av arbetare uppstått förgiftningsfall. Detta borde då rimligen ha givit anledning till ytterligare observans och efterföljande åtgärder. Detta så mycket mer som skyddsombudet vid upprepade tillfällen påtalat frågan och begärt ingripande, utan att skyddsombudet därför har kunnat bevisa någonting. Visserligen har vissa förbättringsåtgärder vidtagits, men det är uppenbart att de varit otillräckliga. Jag anser därför att arbetsgivarens ansvar ytterligare måste klarläggas och att det så långt möjligt bör tillskapas klara bestämmelser härför. I sitt interpellationssvar hänvisar arbetsmarknadsministern till lagen om hälsooch miljöfarliga varor vilken trädde i kraft den 1 juli 1973. Jag är medveten om att det förflutit en begränsad tid sedan dess och att vi därför inte kan bedöma huruvida lagen i sin nuvarande utformning är tillräckligt effektiv eller inte. Sedda tillsammans, säger arbetsmarknadsministern, innebär dessa regler att arbetsgivaren har att kartlägga verkningarna av de medel som hanteras i arbetsprocessen och att vidta de skyddsåtgärder som behövs. Ja, herr statsrådet, jag är medveten om att det förhåller sig på det sättet, men tyvärr kan man misstänka att alla arbetsgivare inte har lagens innehåll och innebörd lika klar för sig som statsrådet och jag. Därför vill jag komplettera mina frågor och skjuta in: Kommer arbetsmiljöutredningen i sina förslag att beakta det som möjligen kan befaras, nämligen att redan befintlig lagstiftning på detta område inte fyller de krav vi numera ställer på sådan lagstiftning? Det framgår inte helt klart av svaret om arbetsmiljöutredningen befattar sig med den här punkten. Den andra frågan jag tagit upp handlar om instruktion och information till personalen. Av de uppgifter jag fått rörande det aktuella fallet har det framgått att instruktion och information varit otillräckliga. Vissa arbetare säger sig inte ha känt till de risker man utsatt sig för. Den omständigheten att arbetsgivaren tydligen också har levat i okunnighet om riskerna finner jag inte vara något förmildrande i sammanhanget. Som jag redan sagt bör arbetsgivaren vid införande i produktionen av nya medel och metoder ha klarlagt eventuella verkningar och vidtagit betryggande åtgärder i förebyggande syfte. Alltså måste effektiv instruktion rörande handhavande av olika preparat alltid lämnas till berörd personal. På den här punkten instämmer arbetsmarknadsministern med de syn punkter jag gett uttryck åt i interpellationen. Han understryker vikten av att lämna instruktion till berörd personal och han nämner även att det numera har införts nya hygieniska gränsvärden för ungefär 150 olika preparat, en utökning av den listan till ungefär det dubbla gentemot tidigare. Jag är tacksam för att så har skett. När interpellationen lämnades för några veckor sedan hade dessa nya gränsvärden ännu inte publicerats, och jag är för min del till freds med att detta nu har skett. När det gäller det speciella flygbränslet, MC 77, säger statsrådet att arbetarskyddsstyrelsen utreder de misstänkta fallen, vilket jag redan konstaterat. Det är bra att så sker. Jag hoppas emellertid att det inte bara skall handla om att klarlägga vad som hänt, utan framför allt att åtgärder kommer att vidtas för att förebygga uppkomsten av liknande problem i framtiden. I en tredje punkt har jag tagit upp frågan om utprovning och kontroll av erforderlig skyddsutrustning. Om detta säger statsrådet att han för sin del anser att man så långt möjligt skall söka lösa dessa problem så att inte personlig skyddsutrustning behöver användas. Jag delar självfallet hans uppfattning eftersom skyddsutrustning ofta är besvärande. Men vi är väl ändå på det klara med att man i vissa lägen måste ha viss skyddsutrustning. En del arbetsprocesser kommer att vara sådana att jag föreställer mig att det kan vara svårt att klara skyddssidan via generella anordningar i lokalerna. Man har nått en bit på väg genom generella metoder, men jag anser att metoderna vid framarbetande av skyddsutrustning måste anpassas till den individuella situationen. Här skulle jag på nytt vilja skjuta in ett par frågor till statsrådet: Kan man förvänta sig att arbetarskyddsstyrelsen och/eller regeringen tar ytterligare initiativ på detta område? Och vidare: Hur bör arbetsgivarens ansvar ges ett konkret innehåll? Jag är medveten om svårigheten att besvara dessa frågor på ett sätt som kan tillfredsställa dem som står ute i arbetslivet i den situation som är för handen och som närmast har föranlett min interpellation. Men även svåra frågor måste ju få sitt svar. Den fjärde fråga jag tagit upp handlar om arbetslokalernas utformning och anpassning till den aktuella arbetsprocessen liksom utrustning för luftkonditionering och den fortlöpande kontrollen av dessa lokaler. Här kan man självfallet inte hänvisa till några generella metoder, utan varje konkret produktionssituation måste angripas utifrån sina egna villkor. I situationer där man arbetar med lättflyktiga preparat som är skadliga för människan måste man så långt möjligt arbeta med s.k. slutna system. Jag är naturligtvis medveten om att svårigheter av både praktisk och annan art kan finnas, men strävan måste vara att under alla förhållanden skydda människan. Statsrådet hänvisar i sitt svar till att när det gäller arbetslokalers utformning och utrustning finns regler utfärdade av statens planverk i Svensk byggnorm. Vidare säger statsrådet i sitt svar, och det finner jag vara värdefullt, att man för närvarande håller på att revidera dessa normer, ett arbete i vilket arbetarskyddsstyrelsen deltar. Av den passusen i svaret utläser jag att man med hänsyn till de aspekter vi nu diskuterar skall söka skapa normer som så långt möjligt medverkar till förebyggande av skador. Som femte och sista punkt har jag pekat på företagshälsovårdens organisation och frågan om anmälningsskyldighet till yrkesinspektionen. När det gäller företagshälsovården anser jag att organisationsformerna måste bli föremål för grundlig prövning, och av svaret framgår att så också sker. Av den diskussion som förts med anledning av de inträffade förgiftningsfallen framgår ganska klart att arbetstagarna inte är nöjda med nu rådande förhållanden. Vissa menar att en företagsläkare genom att han är anställd av företaget inte är lika obunden som om han hade annan huvudman. På den här punkten säger statsrådet att det pågår överläggningar mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen om en revision av den centrala överenskommelsen, som just handlar om företagshälsovården, inbegripet företagsläkarna. Han säger vidare att även arbetsmiljöutredningen kommer att behandla företagshälsovården. Även om det förhåller sig på det här sättet vill jag gärna vid detta tillfälle anlägga några synpunkter på frågan. Jag vill självfallet inte uttala något generellt misstroende mot företagsläkarna. De gör säkert ett bra jobb. Men redan den omständigheten att deras ställning, liksom frågan om deras opartiskhet, är ställd under diskussion utgör enligt mitt förmenande ett tillräckligt skäl att överväga en ändrad organisation på detta område. Arbetstagarnas ställning och möjlighet till påverkan måste stärkas i förhållande till vad som gäller för närvarande. Så till frågan om anmälningsskyldighet från företag till yrkesinspektion och arbetarskyddsstyrelse. I det aktuella fallet vid Saab-Scania - som jag alltså har avhållit mig från att konkret ta upp — har framkommit att företaget, trots att man fick kännedom om reabränslets farlighet för flera år sedan, underlät att informera vare sig yrkesinspektionen eller de anställda. Jag finner detta ytterst otillfredsställande. Även om företagsledningen i det aktuella fallet inte anser sig kunna spåra något samband mellan reabränslet och inträffade sjukdomsfall borde ett minimum av ansvarskänsla ändå ha givit anledning till kontakter både med berörd personal och med yrkesinspektionen. Eftersom detta tydligen inte alltid sker, finner jag det angeläget att så klara regler rörande ansvarsfördelningen skapas att man om möjligt kan förebygga uppkomsten av sådana skador som i det fall som föranlett denna interpellation. Slutligen, herr talman, vill jag gärna instämma i den sista delen av interpellationssvaret, där statsrådet för en diskussion rörande det fortsatta arbetet. Det är bra att frågorna om arbetarskydd och arbetsmiljö anses så viktiga att de har förtur i vår allmänna reformplanering. Jag tror, herr talman, att det är ett besked som arbetstagarna sätter stort värde på, och jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag tackar för arbetsmarknadsministerns svar på min interpellation. Svaren på de ställda frågorna borde emellertid ha varit mer precisa. Nu kan de i vissa fall sammanfattas med ett jaså. Först några allmänna reflektioner om sakläget och herr Bengtssons bägge interpellationssvar. Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse deklarationen att ingen möda får sparas i strävandena att åstadkomma riskfria och hälsosamma arbetsplatser. Det finns enligt min mening knappast någonting så motbjudande och barbariskt som att arbetare skall tvingas offra liv och hälsa för att kunna tjäna ihop till sin arbetsinkomst. Olycksfall och andra hälsoskador vållade av förhållandena i produktionslivet är ju ingen ny företeelse. Den fackliga rörelsen har länge drivit kravet på en arbetsmiljö utan hälsorisker, gentemot de kapitalistiska företagarnas profitintressen. Kampen har gällt såväl att komma till rätta med de klassiska olycksfallsoch hälsoriskerna, om jag får kalla dem så, som att söka stoppa de nya farliga ämnen som införs i olika produktionsprocesser. Praktiskt taget alla arbetargrupper är utsatta för svåra olycksfallsoch hälsorisker i arbetet, även om skadorna genom kemiska ämnen den senaste tiden tilldragit sig största uppmärksamheten. Det har redan nämnts hur de som arbetade med reabränslet MC 77 på Saab Scania skadats och invalidiserats. Vi bör också erinra om avslöjandena från KemaNord, där arbetare sysselsatta med framställning av vinylkiorid förgiftats och avlidit i levercancer. Hur kan det komma sig att arbetare tvingas utföra sitt arbete under förhållanden som hotar och bryter ner deras hälsa, invalidiserar eller lemlästar dem? Det är ju inte så att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen eller behovet av nya produkter automatiskt måste medföra ökade hälsorisker i arbetet. Det är i stället produktionsprocessens kapitalistiska form som skapar riskerna för olycksfall och sjukdomar i samband med arbetet. En viktig roll spelar härvid den ökade arbetshetsen, som i sin tur är en direkt följd av kapitalägarnas jakt efter högsta möjliga profit. Profithänsynen får väga tyngre än hänsyn till arbetarnas hälsa. Därför brukas kemiska ämnen i produktionsprocesserna trots att deras oskadlighet inte kan garanteras eller deras skadeverkningar t.o.m. är kända sedan länge. I det kapitalistiska samhället tjänar kapitalägarna pengar på att utnyttja arbetskraften så intensivt som möjligt. Nödvändiga skyddsåtgärder betraktas som något kostnadskrävande, som minskar vinsten. En god arbetsmiljö är därför något som lönarbetarna måste tillkämpa sig i strid mot företagsägarna. Arbetsmiljön är liksom andra arbetsplatsfrågor en kampfråga. Om man inte har denna realistiska utgångspunkt finns det risk för att man kommer fel och trots goda föresatser inte förmår lämna de nödvändiga bidragen till en lösning av arbetsmiljöfrågorna. Att förlita sig på samverkan med arbetsköparna är att bygga hus på lösan sand. Det är givet att man skall vara optimistisk om möjligheten att skapa en god arbetsmiljö. Det är ett viktigt både anständighetsoch jämlik hetskrav. Men den avgörande kraften härvidlag är och måste vara arbetarrörelsens kamp mot kapitalägarna och deras makt. Det är här inte i första rummet fråga om tekniska eller vetenskapliga problem, det handlar om ekonomiska och politiska frågor. Det är heller inte bara så att dessa problem förefaller att tillta i omfattning, som arbetsmarknadsministern säger i sitt svar, därför att uppmärksamheten kanske mer än tidigare riktats mot dem. Samtidigt som det pågått ett reformarbete på arbetsmiljöområdet har antalet yrkesskador ökat avsevärt under 1974. En ökning noteras för varje månad fram t.o.m. september, som är den senaste månad för vilken jag erhållit uppgifter. För hela året t.o.m. september uppgår ökningen av yrkesskadorna till i runt tal 10 procent, eller från 85 000 till 93 000 personer. Enbart under september uppgick ökningen till inte mindre än 24 procent jämfört med samma månad året förut. Det är skrämmande siffror, och jag vill begagna detta tillfälle att efterhöra arbetsmarknadsministerns bedömning av orsakerna till denna kraftiga ökning av antalet yrkesskador och vad man snabbt kan göra för att motverka denna tendens. Så till herr Bengtssons svar på mina frågor. Den första gällde om regeringen avser att skärpa tillämpningen av lagen om hälsooch miljöfarliga produkter så att arbetsköparna måste bevisa att såväl gamla som nya ämnen är ofarliga, innan de får användas på arbetsplatserna. Arbetsmarknadsministern svarar att arbetarskyddsmyndigheterna kan meddela andra och strängare regler när det behövs för att uppfylla arbetarskyddets krav. Jag tvingas tyvärr att tolka detta svar så att regeringen för sin del inte tänker ta något initiativ för att skärpa tillämpningen av lagstiftningen. I så fall beklagar jag i hög grad detta. En sådan skärpning liksom ökade resurser till produktkontrollnämndens verksamhet skulle vara ett bra stöd till fackföreningsfolkets kamp för en riskfri arbetsmiljö. Den viktiga frågan om bevisbördan för en produkts ofarlighet går herr Bengtsson helt förbi. Jag menar att det måste vara ett oavvisligt krav att arbetsköparen bevisar att ett ämne är ofarligt — naturligtvis med den begränsning vetenskapen i det aktuella läget har — innan det får användas på arbetsplatsen. När det gäller frågan om de hygieniska gränsvärdena har vänsterpartiet kommunisterna under en lång följd av år krävt här i riksdagen och på annat sätt, att så låga hygieniska gränsvärden skulle fastställas att ingen skada på arbetaren uppkommer under ett helt yrkesverksamt liv. Den nya listan som givits ut av arbetarskyddsstyrelsen är ett framsteg jämfört med tidigare gällande rekommendationer. Men den avgörande frågan är ju om de värden som anges på den nya listan verkligen är så låga som hänsynen till arbetarnas hälsa kräver. På vilka grunder har de nya gränsvärdena fastställts? Har man enbart tagit hänsyn till medicinska faktorer eller har man också gjort avvägningar med hänsyn till ekonomiska skäl? Experter har offentligt ställt dessa frågor, men det har inte givits några tillfredsställande svar. Jag vill erinra om att i flera länder har man betydligt lägre gränsvärden för olika ämnen än de som fastställts även i den nya listan från arbetarskyddsstyrelsen. Jag har i min hand, för att ta ett exempel, en förteckning över gränsvärden enligt de regler som gäller i Sovjetunionen för ett tjugotal ämnen. Jag skall peka på några exempel från listan för att visa de skillnader som föreligger. Vad beträffar aceton låg gränsvärdet i Sverige tidigare vid 2 400 mg per kubikmeter luft. Gränsvärdet har nu sänkts till hälften eller 1 200 mg. I Sovjetunionen har man gränsvärdet 200 mg, alltså bara en sjättedel av det svenska. Vad beträffar metanol har man i den nya listan inte gjort någon förändring av gränsvärdet, som är 260 mg. I Sovjetunionen har man bara S1 mg eller ungefär en femtedel av det svenska värdet. För butanol hade man tidigare ett gränsvärde på 300 mg. På den nya listan är gränsvärdet 150 mg eller hälften av det tidigare. I Sovjetunionen har man ett gränsvärde på bara 10 mg eller en femtondel av det svenska värdet. Vad gäller trikloretylen har man inte gjort någon förändring jämfört med den tidigare listan. I Sverige har man ett gränsvärde på 160 mg. I Sovjetunionen är gränsvärdet bara 10 mg eller en sextondel av det svenska. För etylacetat hade man tidigare i Sverige gränsvärdet 1 400 mg. Man har nu sänkt det till 1 100 mg. I Sovjetunionen har man ett gränsvärde på bara 200 mg eller mindre än en femtedel av det nya svenska gränsvärdet. Alla dessa värden ligger betydligt lägre än de nya svenska värdena, och jag måste därför ställa frågan: Vilken är förklaringen till denna skillnad? I målsättningen för det sovjetiska systemet med hygieniska gränsvärden säger man nämligen ungefär samma sak som arbetsmarknadsministern här framhållit i sitt anförande. Jag citerar ur den ryska texten, som översatts och publicerats i nr 11 av tidningen Metallarbetaren detta år: ”Arbetaren ska kunna arbeta hela sitt aktiva liv utan att få sjukdomar eller avvikelser från det normala tillståndet, vilka kan upptäckas med sådana medicinska metoder som finns tillgängliga. Skador ska varken kunna uppstå under den tid arbetaren jobbar eller efter det han slutat exponeras genom att t.ex. byta jobb.” Jag skulle tro att herr Bengtsson kan godkänna denna allmänna målsättning för de hygieniska gränsvärdena, eftersom den ligger nära det han själv sade i sitt interpellationssvar. Men varpå beror då den stora skillnaden i många fall mellan de sovjetiska och de svenska gränsvärdena. Är de sovjetiska värdena alldeles på tok för låga? Är de svenska värdena fortfarande för höga? Det är ju den viktiga frågan för de arbetare som utsätts för de ämnen det gäller. Jag har också frågat om arbetsmarknadsministern vill ta initiativ för att gränsvärdena skall få sådan juridisk status att de är ovillkorligen bindande. Herr Bengtsson svarar att om yrkesinspektionen förelägger en arbetsgivare att vidta åtgärder för att sänka halten av luftföroreningar, blir gränsvärdet juridiskt bindande för arbetsgivaren. Om denne inte rättar sig efter föreläggandet kan vite eller straffpåföljd komma i fråga. Jag menar att man måste gå längre. Gränsvärdena skall inte vara juridiskt bindande först sedan yrkesinspektionen sagt sitt. Arbetsköparna skall vara skyldiga att se till att de inte överskrider de satta gränsvärdena. Skyddsombuden t.ex. skall kunna hävda att gränsvärdena skall vara bindande och kontrollera detta. När det gäller de anställdas inflytande över användningen av arbetsmiljöfonderna får skyddskommittén eller företagsnämnden nu endast godta eller förkasta förslag till användning. Vi menar att de anställdas fackliga organisationer skall ha en ovillkorlig rätt att bestämma över fondmedlens användning. Om de väcker ett förslag och det finns en majoritet för det i skyddskommittén eller företagsnämnden, så skall det genomföras. Detta är någonting annat, och först då kan man garantera att pengarna verkligen kommer till rätt användning. Min fråga om arbetsmarknadsministern anser ”att företagshälsovården bör underställas landstingens huvudmannaskap och med kontroll av de arbetande över företagshälsovårdens utformning” vill herr Bengtsson i dag inte besvara. Detta är ett viktigt krav, men det är inte särskilt nytt. Det har upprepade gånger framförts av vårt parti här i riksdagen, i landstingen och i de fackliga organisationerna. Många fackliga organisationer har ställt sig bakom kravet. Och detta viktiga krav har förstärkts av det sätt på vilket en del företagsläkare har handlagt frågor om liv eller död för arbetarna. Lösningen av detta problem måste påskyndas, så att företagsläkarna får en ställning som är helt oberoende av företagen. Slutligen vill jag, herr talman, kraftigt understryka det krav som reses av allt fler fackliga organisationer och som formulerades bl.a. av Målareförbundets kongress i höstas, nämligen att det måste skapas ett självständigt och oberoende fackligt arbetsmiljöinstitut som drivs av fackföreningsrörelsen och som stöder arbetarnas kamp för en tillfredsställande arbetsmiljö. Fackföreningsfolket måste — det visar erfarenheten — ha en egen, oberoende expertis på olika områden för att utveckla det kunskapsunderlag som behövs och över huvud taget öka möjligheterna att hårdare föra kampen för en bra arbetsmiljö. Till ett sådant oberoende arbetsmiljöinstitut borde statsmakterna enligt vår mening kunna ge väsentliga ekonomiska bidrag.